Fru talman! Jag kan instämma i Karin Svenssons Smiths påstående att vi ska ha en långsiktighet och verksamheterna ska göras så attraktiva att de lockar till sig yrkeskategorier som är beredda att jobba under de förutsättningar som skapas. Där är vi fullständigt överens. Men uppenbarligen lyssnade inte Karin Svensson Smith på mitt inlägg. Jag berörde just vikten av att vi får långsiktiga spelregler som gör att vi kan skapa trygghet bland de operatörer som ger sig ut i denna ekonomiskt investeringstunga verksamhet som det innebär att operera på järnvägsnätet, oavsett om det är i Sverige eller någon annanstans. Regeringen har genom att gå in i kortsiktiga avtalsperioder och givit förutsättningar som långtifrån är att betrakta som säkra skapat en oro som innebär att varken anställda eller företag vågar ge sig ut på spelplanen och satsa fullt ut. Det är detta vi vill ändra. Det är detta som SJ har bett riksdagen att ändra i. Det är därför som det så långt är bra att vi har fått det här förslaget. Jag tror att verkligheten framöver kommer att visa att vi kommer att få ett vitalt järnvägsnät som är till gagn för sina uppdragsgivare, nämligen resenärerna.
Fru talman! Jag har inte på något sätt låtit mig övertygas av Lars Björkmans resonemang. SJ hade långsiktiga förutsättningar framför sig när man planerade för tågtrafik mellan Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Man funderade över nya tågset, man funderade över strategiska grepp för att lyfta fram godsoch persontrafiken och på det viset bidra till lösningar av bl.a. den svåra trafiksituationen i Bohuslän. Dessa planer grusades emellertid av att Sydvästen fick trafikeringsrätt mellan Malmö och Göteborg. Går det att förvänta sig att SJ ska fortsätta att planera när man inte vet om man har tillgång till de spår som är en förutsättning för en långsiktig trafik? Går det då att förvänta sig att företaget ska beställa nya tågset och göra andra investeringar när man inte vet om dessa ska förränta sig? Utifrån det avkastningskrav som riksdagen och regeringen har ställt upp för SJ kan SJ inte göra den sortens långsiktiga planer. Det är ovillkorligt för att SJ ska kunna hävda sig långsiktigt. Jag hävdar att det är konkurrensutsättningen i sig som gör att vi har problemen vi har i dag. Tryggheten och långsiktigheten och uppfyllandet av de transportpolitiska målen förutsätter att vi ändrar på dessa villkor.

Fru talman! Då detta betänkande innehåller två olika avsnitt - det enda behandlar järnvägen och det andra åkerinäringen - vill jag bara påpeka att jag kommer att företräda kristdemokraterna i frågan om Johnny Gylling kommer senare att företräda oss i frågan kring åkerinäringen. Eventuella repliker kring åkerinäringen bör därför tillägnas Johnny Gylling då jag inte ämnar bemöta dem. Fru talman! Kristdemokraterna delar regeringens uppfattning att SJ ska ombildas från ett affärsdrivande verk till flera självständiga bolag som i framtiden kan fortsätta att ägas av staten eller säljas ut. Bolagiseringen eliminerar, enligt vår mening, de konkurrensnackdelar som SJ hittills har haft gentemot privata bolag, vilket är bra. Men den nya situationen gör att man nu måste granska de fördelar som SJ får gentemot sina konkurrenter, t.ex. ensamrätt att bedriva trafik på lönsamma linjer. Bolagiseringen måste ske på ett sådant sätt att SJ:s kärnverksamhet förstärks och att konkurrensen mellan parterna på marknaden sker på så lika grunder som möjligt. Vi anser därför, likt regeringen, att kringverksamheten, såsom stationer m.m., ska kunna användas av alla operatörer. Kristdemokraterna anser också att alla linjer ska upphandlas, även de s.k. lönsamma linjerna. I annat fall faller tesen att det ska vara så lika som möjligt för bolagen. Detta är särskilt viktigt innan marknaden helt har avvecklats. Samtidigt är det vår bestämda uppfattning att järnvägen på sikt helt ska avregleras. Det är enligt vår mening viktigt att konkurrensen mellan alla järnvägsoperatörer sker med så likartade förutsättningar som möjligt. Om SJ:s monopol på de lönsamma delarna av järnvägsnätet kvarstår kommer det att hindra SJ:s konkurrenter från att bygga upp framgångsrika trafiksystem som består av både lönsamma och olönsamma bandelar. Fru talman! När det gäller själva järnvägslagstiftningen delar vi regeringens uppfattning att lagen bör ses över. Men vi anser att en sådan översyn måste komma till stånd så snart som möjligt. Vidare anser vi att denna översyn ska göras utifrån principerna att hela järnvägsnätet ska konkurrensutsättas och att alla operatörer ska ha samma förutsättningar. Regeringen bör även utreda möjligheterna till någon form av slot-tider, med de hårt trafikerade flyglinjerna som förebild, på de absolut mest eftertraktade sträckorna. Det skulle kunna leda till en ökad konkurrens, ett ökat resande och ett ökat utbud då det kan ge förutsättningar för fler operatörer att verka på linjerna. Vänstern talade exempelvis tidigare om sträckningen Göteborg-Malmö. Man säger att det i och med denna utförsäljning inte finns något intresse för SJ att jobba över hela regionen, triangeln. Det är klart att man med ett fungerande slot-system fortfarande kan köra tåg från Oslo till Köpenhamn medan man har en mindre operatör som kör från Göteborg till Malmö. Det är ingen konkurrens i sig på själva banan, eftersom man säljer tiden. Ett slot-system bör utredas, och så får man se var man landar. Utredningen bör även belysa andra möjliga lösningar som leder till målet en öppen konkurrens inom hela järnvägsnätet, även på de lönsamma järnvägslinjerna. Fru talman! Det är enligt vår mening viktigt att kundens perspektiv bevakas. Om bolagiseringen ska fungera måste det vara möjligt att på ett enkelt och rationellt sätt beställa biljetter som gäller resande inom och utanför landet. Utan en bra kundservice riskerar bolagiseringen att misskrediteras utan att den i sig har varit felaktig. Vi anser därför att det är ytterst olyckligt att det för tillfället har uppstått en situation där kunderna har kommit i kläm när det gäller biljettförsäljningen, och vi förväntar oss att de olika aktörerna snarast löser problemet. Fru talman! Vi är övertygade om att en väl genomförd bolagisering tillsammans med en ny järnvägslagstiftning kommer att ge Sverige en ny och levande järnväg, en järnväg som vi alla kommer att vara stolta över och som kommer att ta marknadsandelar från andra trafikslag. Fru talman! Jag står givetvis bakom alla kristdemokraternas reservationer, men för tids vinnande yrkar jag enbart bifall till reservation 2.

Fru talman! Goda kommunikationsmöjligheter är avgörande för att man ska få livskraft i hela landet. Möjligheter att transportera både människor och gods måste därför finnas i hela landet om vi menar allvar med att hela landet ska ha en chans att leva och utvecklas. Detta, fru talman, måste vara en viktig utgångspunkt för trafikplaneringen i vårt land. Regionala obalanser till följd av utebliven eller dåligt utbyggd infrastruktur är hämmande för landet som helhet. Vi måste också ha goda möjligheter att kombinera de olika transportslagen med varandra. På vissa håll och för vissa transporter fungerar ett transportslag bäst medan andra transportslag fungerar bättre på andra håll. Tvärsektoriell planering är därför en nödvändighet. Mot bakgrund av detta är det olyckligt att regeringen ännu inte har förmått presentera den så viktiga propositionen om infrastruktur som sedan länge är utlovad. Förhoppningsvis kommer den någon gång i höst. Under 1990-talet har utvecklingen på järnvägens område varit väldigt snabb. Under 90-talets början kunde vi se de första X 2000-tågen på våra järnvägar. Och alltfler har under den här tiden insett järnvägens stora miljöfördelar. Jag själv kan se det på Ostkustbanan, som jag åker varje vecka. Där har trafikmängden ökat mycket starkt. Det är en väldigt populär linje bland alltfler resenärer. Under den här tiden har också SJ:s monopolställning kommit att brytas upp till förmån för ökad konkurrens. Konkurrensen är till fördel för tågresenärerna, som kan erbjudas bättre tjänster och service. Den ökade konkurrensen har också fört det positiva med sig att SJ och SJ:s personal har förändrat sin attityd och inställning till oss resenärer. Centerpartiet anser att det nu är på tiden att SJ ombildas till ett aktiebolag, och vi vet av det sammanträffande som trafikutskottet hade med SJ i vintras att också SJ självt vill ta det här steget. Jag tror t.o.m. att det är en enig styrelse som har gjort den framställningen. Järnvägstrafiken spelar en mycket viktig roll i dagens och framtidens transportsystem. Det är därför ur många hänseenden viktigt att slå vakt om järnvägstrafiken och utveckla den. Ur trafiksäkerhets och miljösynpunkt har järnvägen stora fördelar jämfört med de flesta andra transportslag. En god utveckling av järnvägstrafiken är således till gagn för oss alla och även för framtida generationer. Nu när vi är mitt uppe i en brytningstid mellan det gamla monopolet och den nya konkurrensutsatta järnvägstrafiken går det inte att nog betona vikten av långsiktiga spelregler för landets tågoperatörer. Långsiktiga spelregler är avgörande för en rättvis konkurrens och för att järnvägen ska kunna behålla och utveckla sin roll i transportsystemet. Denna viktiga förutsättning har tyvärr åsidosatts vid ett flertal tillfällen under den senaste tiden. Som vi var inne på i den föregående debatten har banavgifter t.ex. påförts tågoperatörer efter det att avtal om trafik tecknats. Det är väldigt olyckligt att ändra spelregler under resans gång, om uttrycket tillåts. Ett annat exempel på att man går ifrån långsiktiga spelregler och den här huvudtanken är regeringens agerande i fallet med Sydvästen AB. Vi hade också i det fallet en föredragning i trafikutskottet, i förra veckan, som på ett väldigt tydligt sätt demonstrerade att t.o.m. de som hade skött regeringens förhandling tyckte att det var närmast skamligt hur man hanterade Sydvästen. Det handlade ju om att Sydvästen bara tre dagar efter det att man fick besked om att man fick överta trafiken den 10 januari fick reda på att det här skulle återgå till SJ. SJ skulle sedan få tillbaka trafikmonopolet. Nu vet vi alla vilka konsekvenser det agerandet fick för Sydvästen AB och dess resenärer. Regeringens agerande i de här två fallen tycker jag inte främjar en utveckling på det här området. Det är inte acceptabelt. De saker som jag har påpekat riskerar som jag ser det att undergräva tilltron till strävan att på allvar få in flera seriösa aktörer på det svenska järnvägsnätet. Det är inte utan att man blir fundersam över om regeringen verkligen vill ha en framgångsrik konkurrensutsatt järnvägstrafik med mångfald på området. Jag och Centerpartiet bejakar den avreglering som ligger till grund för utvecklingen mot en mer konkurrensutsatt järnvägstrafik. Låt mig bara understryka att det är väldigt viktigt att övergången från monopol till konkurrensutsatt trafik sker på ett sådant sätt att trafikförsörjningen i hela landet säkerställs. SJ:s trafikeringsrätt ger i dag SJ ett monopol på alla lönsamma järnvägslinjer. SJ har även rätt att efter att avtalstiden för upphandlad trafik löpt ut återta trafikeringsrätten genom att hävda att trafiken kan bedrivas på kommersiella grunder. Det är uppenbart att regelverket som ger SJ denna rätt att plocka russinen ur kakan avskräcker andra aktörer från att göra satsningar. Denna ordning främjar inte den behövliga konkurrensen och försvårar möjligheterna att finna nya trafiklösningar och öka mångfalden. Regeringens och trafikutskottets förslag innebär vissa uppluckringar i den nuvarande förordningen om statens spåranläggningar. Så långt kunde kanske allting vara frid och fröjd. Från Centerpartiets sida ställer vi oss dock frågande till om dessa förändringar är tillräckliga för att skapa goda villkor för alla trafikoperatörer. Att låta SJ:s konkurrenter få möjlighet att trafikera bara det som SJ betraktar som olönsamma linjer, medan SJ får fortsatt monopol på de lönsamma linjerna, är naturligtvis i längden inte rimligt, särskilt som SJ efter detta förslags genomförande inte längre är ett affärsverk. Konkurrensen bör därför heller inte begränsas till bara de olönsamma linjerna. Centerpartiet vill ha en konkurrensutsatt persontrafik på alla järnvägslinjer. Återigen vill jag dock betona att det är oerhört viktigt att denna övergång sker på ett sådant sätt att trafikförsörjningen i hela landet garanteras. Av ett flertal anledningar vill vi också betona att övergången till denna konkurrensutsatta persontrafik på alla linjer ska ske stegvis och med en långsiktig planering. En stegvis övergång är bra för både tågoperatörerna och resenärerna. Den framförhållning som en stegvis övergång innebär ger alla aktörer på marknaden tid att förbereda sig för den förändrade situationen. Samtidigt kan man upprätthålla en god trafikförsörjning. Det viktiga nu, som vi ser det, är att ge besked om att järnvägstrafiken kommer att konkurrensutsättas och att man fortsätter denna utveckling. Långsiktiga besked kommer att stimulera nya och befintliga tågoperatörer. Med klara och långsiktiga besked kommer vi att få en större mängd operatörer som vill bedriva trafik på järnvägen. Och det är mycket positivt. Fru talman! Jag yrkar i detta sammanhang bifall till reservation 3. I samband med att SJ bolagiseras är det också viktigt att slå fast att stationer, terminaler och andra gemensamma funktioner kan upplåtas till alla operatörer på ett konkurrensneutralt sätt, vilket flera av de föregående talarna också varit inne på. Det finns stor anledning att även för dessa funktioner eftersträva ett system som liknar det som gäller för spårsystemen, alltså det som ligger utanför SJ:s kontroll. Att lösa denna fråga på ett bra sätt är mycket viktigt, och det påpekar vi i ett särskilt yttrande i detta betänkande. Jag ska säga några avslutande ord om det som i propositionen betraktas som m.m., nämligen svensk åkerinäring. Den brottas i likhet med t.ex. det svenska jordbruket med en situation med avsevärt högre kostnader än sina konkurrenter. I längden är detta inte hållbart. Likvärdiga konkurrensvillkor är ett måste om åkerinäringen i Sverige ska kunna konkurrera på likvärdiga villkor. Och då måste man eftersträva att få ned kostnaderna. Jag och Centerpartiet har många gånger påpekat vikten av att företagande inte ska stoppas på grund av krångliga regler och försvårande omständigheter. Precis som företagande i övrigt måste åkerinäringen få enklare regler. Det säger sig självt att åkerinäringen också, som jag inledningsvis var inne på, är beroende av en god vägstandard, att det går att komma fram på de vägar som står till förfogande. Åkerier drabbas av stora kostnader på grund av dåliga och ibland helt undermåliga vägar. Det har vi sett när vi har varit ute och rest med trafikutskottet i landet. Jag är övertygad om att alla håller med mig på den punkten. Från Centerpartiets sida accepterar vi inte en ordning där företag och privatpersoner drabbas av ökade kostnader för att staten inte har tagit sitt ansvar för infrastrukturen. Och infrastrukturen är i det sammanhanget ett statligt ansvar om vi verkligen vill åstadkomma likvärdiga villkor. Fru talman! Jag vill avsluta mitt anförande med att också yrka bifall till reservation 9.
Fru talman! Sven Bergström sjunger avregleringens lov. Men om konkurrensutsättningen och upphandlingen av trafik leder till att det blir svårare att uppfylla de trafiksäkerhetsmål och de miljömål som vi har fattat beslut om i riksdagen, vilket är då viktigast? Jag undrar det mot bakgrund av hur det har gått med Citypendeln i Stockholm och Sydvästen på Västkustbanan. Är det inte färre människor som utnyttjar spårbundna transporter och i allt större utsträckning måste förlita sig på vägen som alternativ för sina transporter, antingen det sker med buss eller med personbil? Vilket är då viktigast, uppfyllandet av dessa mål eller avregleringen? Jag undrar vilket Sven Bergström prioriterar högst.
Fru talman! Det är väl att ta i, Karin Svensson Smith, att säga att jag sjunger avregleringens lov. Det finns andra partier i den här kammaren som är oerhört mycket snabbare och som till varje pris vill avreglera och nästan hur som helst. Vi betonar ju väldigt starkt i vår motion och i vår reservation att detta är en utveckling som vi tror kommer. Vi bejakar den. Men vi säger att den måste vara långsiktig. Den ska ske stegvis så att alla aktörer får besked i god tid. Därför är det, precis som vi var inne på i den tidigare debatten, så oerhört olyckligt när man i efterhand ändrar förutsättningar. Målen för trafiken, bl.a. miljömålen som jag vet att Karin Svensson Smith och jag värnar väldigt starkt om, behöver inte komma i konflikt med avregleringen om den sker på ett långsiktigt sätt. Jag håller med Karin Svensson Smith om att exemplen här i Stockholm och exemplet Sydvästen är olyckliga och skadar avregleringen och mångfalden på järnvägens område. Och naturligtvis ligger ansvaret för detta på dem som har haft ansvaret för hur detta har genomförts. I fallet Sydvästen tycker jag att den föredragning som vi fick i trafikutskottet var oerhört tydlig. Det var närmast skamligt hur detta hade gått till tyckte han som hade haft ansvar för regeringens förhandling. Han skämdes för att ha varit delaktig i det. Och det var ord och inga visor, tycker jag, som visar att det inte får gå till på det sättet utan att det naturligtvis måste ske på ett sätt som är mera framåtriktat och som gör att man ser till att denna verksamhet fungerar.
Fru talman! Nu är regeringen inte företrädd här med en egen representant. Men jag måste faktiskt försvara regeringen när det gäller Sydvästen. I fråga om detta var det två principer som stod mot varandra - SJ:s förmåga att bygga upp en effektiv transporttriangel med tåg Stockholm-Oslo-Köpenhamn står i motsättning till att man lämnar bort trafiken på en delsträcka. SJ kan knappast förväntas ta ansvar för några längre strategiska grepp om man inte har fullt ansvar för denna sträcka hela vägen. Då tycker jag att regeringen fattade ett klokt beslut i fråga om detta. När det gäller utvecklingen i Stockholm så tror jag att de flesta människor här inte riktigt känner att kollektivtrafiken har blivit stärkt. Jag förstod på Sven Bergström att han kanske höll med om detta. Men är Sven Bergström då beredd att biträda en utredning av detta? Om konsekvenserna av avregleringen gör att det blir svårt att uppfylla målen, är det då inte intressant för oss att få veta vilket som är fallet innan vi fortsätter och avvecklar ytterligare ansvar och lämnar över detta till privata entreprenörer att efter eget skön uppfylla dessa trafikregler? Jag tror inte att människor i Stockholm känner igen sig i den verklighet som beskrivs här i kammaren från talarstolen i dag. Är Sven Bergström beredd att biträda ett sådant förslag till utredning av konsekvenserna av avregleringen?
Fru talman! Om det vore som Karin Svensson Smith säger, att detta är konsekvenser av avregleringen, då vore jag naturligtvis den förste att sätta sökarljuset på vad det var som var fel. Men det är inte riktigt så enkelt. Varför det har gått snett i dessa fall handlar ju om att det har varit snabba ryck, att det var dåligt förberett och att det var aningslöst på sina håll. Det var kanske också förhoppningar som inte kunde tillgodoses hos dem som faktiskt lämnade in anbud. Men när det gäller Sydvästen håller jag absolut inte med Karin Svensson Smith om beskrivningen. Det var ju faktiskt SJ som betraktade detta som en olönsam linje och därför initierade att den faktiskt skulle handlas upp. Om SJ i ett tidigt skede hade sagt att detta var en nyckelsträcka för SJ:s planering för denna triangel Köpenhamn-Oslo-Stockholm så hade detta aldrig kommit ut för upphandling, och då hade SJ haft chansen. Men att först lämna ut det och sedan vara med vid anbudsförfarandet, som ju SJ var, och inte kunna presentera ett så attraktivt bud att man får trafiken för att därefter komma och säga att nej, nu vill vi ha tillbaka det i alla fall eftersom vi har trafikeringsrätten - och detta tre dagar efter det att den nye operatören får beskedet - är en parodi på mångfald, konkurrensutsättning och avreglering.

Fru talman! I betänkandet behandlas framför allt frågan om att SJ ska göras om från affärsdrivande verk till statligt bolag. Vi i Folkpartiet liberalerna är tveksamma till statliga bolag. Det staten äger ska styras demokratiskt och med full öppenhet och insyn för medborgarna. Dessutom finns det mycket som staten över huvud taget inte ska ägna sig åt men som i dag sker i statliga bolag. Endast verksamheter som kan räknas till den absoluta kärnverksamheten eller som är motiverade av t.ex. socialpolitiska skäl bör få drivas som statliga bolag. Från dessa synpunkter borde det vara logiskt för Folkpartiet att rakt avvisa en bolagisering av SJ. Det är dock inte så lätt att ta ställning i frågan utan att man beaktar järnvägssektorns roll i Sverige. Järnvägstrafiken har under senare år, precis som regeringen skriver i propositionen, genomgått en positiv utveckling. Det svenska järnvägsnätet kan snart fira 150-årsjubileum. Utbyggnaden under 1800-talets senare hälft var av avgörande betydelse för att Sverige kunde gå från bondesamhälle till att bli ett modernt industri och välfärdssamhälle. dag upplever järnvägen en ny vår och vi ser järnvägen som ett energieffektivt och trafiksäkert transportsystem. Fru talman! Riksdagen fattade, på initiativ av den borgerliga regeringen, ett beslut om avreglering av järnvägstrafiken våren 1994. Dessvärre hade Socialdemokraterna efter sitt maktövertagande hösten 1994 inte mod att genomföra detta beslut, främst av ideologiska skäl. Konsekvenserna av SJ:s fortsatta dominans på persontrafikområdet syntes tydligt efterhand. Folkpartiet liberalerna anser att en fortsatt avreglering av järnvägstrafiken medför stora fördelar. Konkurrens gynnar kunder och på sikt sektorns modernisering och attraktionskraft. Erfarenheterna hittills av konkurrensen vid länstrafikhuvudmännens upphandling är att trafikkostnaderna har kunnat sänkas avsevärt, till nytta för såväl skattebetalarna som resenärerna. Nya operatörer har också kunnat etablera sig, och ett stelt monopolsystem har kunnat ersättas med flexibilitet och modernare företagsformer. Under det senaste året är det därför med glädje som vi kan konstatera att flera järnvägssträckor nu körs av annan huvudman än SJ. Det gäller t.ex. trafiken i övre Norrland samt pendeltågstrafiken i Stockholms län. Detta är positivt och bör kunna kompletteras med att samtliga järnvägssträckor konkurrensutsätts. Banverket bör i sin policy sträva efter att främja konkurrens på järnvägarna genom att se till att fördelning av tåglägen genomförs på ett neutralt sätt. Det får inte bli så att SJ:s trafik har företräde framför andra operatörer. På en helt konkurrensutsatt järnvägsmarknad finns det vissa skäl för att låta SJ bli ett statligt bolag. Det behövs som ett led för att SJ bättre ska kunna fungera som aktör på en konkurrensutsatt järnvägsmarknad. Det är därför som vi i Folkpartiet kan godta en bolagisering av SJ endast på vissa villkor. För det första anser vi, som redan nämnts, att riksdagen måste besluta om en avreglering av all järnvägstrafik i Sverige. För det andra måste det tydligt uttalas att en bolagisering av SJ ska ses som ett första steg mot en försäljning. För det tredje måste SJ:s verksamhet koncentreras till kärnområden, dvs. de verksamheter som drivs i dag och som inte direkt handlar om att järnvägstrafiken ska säljas av. Fru talman! Till sist några ord om åkerinäringens situation, som också tas upp i betänkandet. Folkpartiet anser att det är bra att regeringen äntligen har samlat sig och presenterar ett program för åkerinäringen - en näring som dras med problemet att kostnadsläget är betydligt högre i Sverige än i omvärlden. Vidare är det bra att branschen och regeringen tillsammans ska diskutera situationen i en arbetsgrupp. Men i övrigt kännetecknas regeringens 14 punktsprogram av många vackra ord om vad som behöver göras och av att frågor ska utredas och analyseras. Från Folkpartiets sida anser vi att det är angeläget att åtgärder skyndsamt vidtas för att ge bättre villkor för åkerinäringen. Det gäller att se till att de svenska åkarnas kostnadsläge inte är högre än EU-snittet. Detta kan uppnås om Folkpartiets politik för fler jobb genom företag genomförs. Speciellt viktigt är det att arbetsgivaravgifterna kan sänkas. Av största betydelse är också att det svenska vägnätet håller en sådan standard i hela landet att åkerinäringen inte tvingas låta sina fordon stå stilla under flera veckor varje år, främst under tjällossningsperioden. Det måste vara möjligt att bli åkeriägare där man själv vill. Detta gäller inte minst i glesbygdsområdena i norra Norrland, Dalarna, Värmland och Dalsland. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 9 som Folkpartiet medverkat till.

Fru talman! Jag måste få en sak utredd. Först fick vi höra om negativa effekter av avregleringen - krångel med biljettsystem, svårigheter med bokning av resor osv. Men sedan sade Kenth Skårvik att vi måste fortsätta med avregleringen därför att den kan ge så positiva effekter och man får ned kostnaderna genom att effektivisera trafiken på detta sätt. Men vi i trafikutskottet har ju haft ett resonemang. Är det inte så att kostnaderna för upphandlingen och själva konkurrensutsättningen liksom administrationen kring det hela är ganska stora? Är Kenth Skårvik verkligen säker på att de effektivitetsvinster som kan uppnås är större än vad kostnaderna för själva avregleringen är? Jag måste alltså få det utrett.
Fru talman! Jag tar det sista först. Ingen av oss i denna kammare kan väl säga sig vara hundraprocentigt säker på allting. Det tycker jag att vi ska kunna erkänna och vidhålla. Men vi kan väl ha hopp och tro om att något ska kunna bli bra och även bättre. Det sades här att vi sagt att vi ena stunden ville avreglera och i nästa kanske inte ville göra det. Vi har alltså en vision om att göra något och då försöker vi starta det. Men om inte allting fungerar från första stund måste vi vara villiga att, och kunna, erkänna att vi försöker göra det bättre. Det är stora saker som har hänt och det är fortfarande stora saker som kommer att hända när det gäller detta område. Vi måste räkna med att det tar sin tid innan allting sätter sig. Det viktiga i sammanhanget är, som Sven Bergström tidigare sade, att det gäller att från början få de rätta villkoren. Man måste redan från början få de rätta möjligheterna att genomföra en sak för att det hela ska bli bra. Jag tror att Karin Svensson Smith väldigt väl vet att det är så.
Fru talman! Jag delar verkligen uppfattningen om att ha hopp om och en tro på att allting blir bra. Men då måste man kanske också fundera på under vilka förutsättningar det kan bli bra. Kenth Skårvik och jag satt båda med i Kommunikationskommittén där vi lät utvärdera Statens Järnvägar. Ett utländskt konsultföretag - jag tror att det heter Price Water - jämförde SJ med järnvägsföretag på andra håll i världen och kom fram till att vi sannolikt hade det effektivaste järnvägsföretaget i hela världen. Alla andra krävde större subsidier än vad vårt järnvägsföretag behövde. Nu behöver vi inte ens ge dem detta. Jag har svårt att tro att man med denna utgångspunkt ska få det att bli bättre. Det är också mot den bakgrunden som ett enigt trafikutskott föreslagit Riksdagens revisorer att titta på om inte kostnaderna för avregleringen överstiger effektivitetsvinsterna i sammanhanget. Vidare undrar jag om inte Kenth Skårvik erfor samma sak som jag när vi i trafikutskottet var i England. Där har man haft mycket längre tid på sig. Vi kunde ju inte se att man investerade långsiktigt för att göra det bättre för resenärerna eller för att höja reskvaliteten och koordinera biljettsystem och tider. Vi kunde knappast säga att kollektivtrafiken hade höjt sin kvalitet särskilt mycket. Så hopp och tro är väl bra men man måste nog också fatta kloka beslut för att det ska gå åt rätt håll.
Fru talman! Jag hoppas och tror att vi fattar kloka beslut i denna kammare. Vi ska från vår sida, från Folkpartiet liberalernas sida, se till att vi är med och fattar kloka beslut. Vi såg kanske vissa problem i England, men jag hoppas att de engelska politikerna klarar sin del där borta, så ska vi försöka klara vår här. Det är helt klart från första början att det är givet att det hittills inte har fungerat i vissa lägen när det gäller järnvägstrafiken och privatiseringen. Men jag är helt övertygad om att om vi får arbeta i lugn och ro med detta, får fatta de beslut som behövs för att göra det bättre, så kommer avregleringen att fungera även i Sverige framöver. Jag är helt övertygad om det.

Fru talman! Egentligen skulle man kunna börja anförandet om detta betänkande med orden: att vara eller inte vara kvar som järnvägsoperatör i Sverige. Det är ungefär detta det handlar om - om SJ har en framtid som järnvägsoperatör i det här landet. Jag vill börja med att säga några ord om betänkandet. Det är väldigt välskrivet. Det ger en bra bild av järnvägsutvecklingen här i landet. Eftersom författaren, Gunnar Järnebäck, sitter här i kammaren vill jag passa på att från utskottet tacka dig för det här välskrivna dokumentet. Dokumentet beskriver som sagt hela järnvägstrafikens utveckling från den första järnvägen som var i Vidare går man igenom hur de privata järnvägarna sammanfördes till det som ett tag kallades hela svenska folkets järnväg, alltså SJ. I 1988 års trafikpolitiska beslut skapade vi ett banverk, och SJ fick enbart kvar ett affärsverk för driften. Nu står vi här. SJ Det här betänkandet handlar också - en del debattörer har lite nedslående och på ett negativt sätt kallat det för "med mera" - om åkerinäringen i viss utsträckning. Det är ett program som regeringen har skrivit ihop i princip tillsammans med näringen. Det handlar om ett antal andra yrkestrafikfrågor. Min första fråga till mina meddebattörer är: Vad skulle man kalla betänkandet i så fall? Ska man kalla det för Ändrad verksamhetsform för SJ, program för åkerinäringen och andra motioner i yrkestrafikfrågor? Räcker inte m.m.? Jag tycker inte om detta nedlåtande "med mera" och tycker att ni ska sluta att använda det. Det är viktigare vad texten innehåller. Huvudfrågan, fru talman, är ändock att vara eller inte vara kvar som ett av Europas bästa järnvägsföretag. SJ har sedan 1988 alltmer utsatts för konkurrens. Från början var det de andra trafikslagen - lastbilar, bussar och båtar osv. - men på senare tid i ganska stor utsträckning också andra tågoperatörer. Det har lett till att endast 40 % av alla tågresor utförs av SJ. De tågoperatörer SJ konkurrerar med är inte heller vilka bolag som helst, utan bolag med ganska stora utlandsintressen. Ta t.ex. Go Ahead Group från England, Via GTI från Frankrike där franska staten är delägare. Det är de som SJ nu ska konkurrera med och vara lika god operatör som de andra. Där finns stora och starka ekonomiska intressen som konkurrerar med SJ. Därför är det nödvändigt att SJ nu också får bedriva sin verksamhet med samma förutsättningar som övriga operatörer. Då kan man naturligtvis fråga sig om SJ inte kan göra det under den verksamhetsform som det i dag har. Jag vill nog svara nej på den frågan. Det går tyvärr inte. Affärsverksformen tillkom redan 1911. Det är en mycket byråkratisk form att driva verksamhet i. Visserligen har man en stor rörelsefrihet vad gäller den ekonomiska redovisningen, men i den övriga beslutsprocessen ska t.o.m. vi i riksdagen egentligen in för de stora övergripande besluten. Här måste man säga att verksamhetsformen affärsverk i dag är en ganska trög verksamhetsform för att det ska bli en effektiv framtid för SJ. Visserligen kan det finnas nackdelar med att en verksamhet som har ett så stort allmänvärde som SJ har för befolkningen inte har det direkta inflytandet från riksdagen och regeringen. Men låt oss vara lite ärliga: Vilket inflytande har egentligen Sveriges riksdag på SJ i dag? Ja, vi har lagstiftningar runtomkring, och den lagstiftningen har vi kvar oavsett vilken form SJ befinner sig i. Det är det som är det viktiga. Det är SJ:s möjligheter att vara ett fortsatt duktigt järnvägsföretag som är viktigt. Det är lagstiftningen omkring det som gör att det finns utvecklingsmöjligheter för SJ i det här landet. Men jag tycker också att det är viktigt att redan nu säga - jag kanske återkommer till det - att i den tanke som nu finns att bolagisera SJ finns också att det ska vara ett rent 100-procentigt statligt ägt bolag. Så till några av de frågor som är förknippade med propositionen. Jag börjar med fordonsförsörjningen. Alltsedan huvudmannareformen tillkom, när våra länshuvudmän fick ansvar för visst järnvägsmaterial, har det alltid varit en diskussion om huruvida SJ har rätt priser när det hyr ut materialet. En del säger att SJ är ovilliga att hyra ut, en del säger att SJ tar hutlöst betalt för att hyra ut eller låna ut järnvägsmaterial. Oavsett hur det förhåller sig kan man ändå konstatera att det inte är en bra situation när en operatör i landet i princip äger allt vagnmaterial. Det är därför vi från utskottsmajoriteten tycker att det är angeläget att Rikstrafiken, som har fått i uppdrag att utreda och analysera frågan, snabbt återkommer med en för alla parter konkurrensneutral lösning på hur rullande material ska upplåtas till de operatörer som bedriver trafik. Den trafik som ska bedrivas och villkoren för detta är också frågor som finns i propositionen och betänkandet.

Därför är det viktigt att vi uppnår konkurrensneutraliteten mellan operatörerna. Här är det också sagt att regeringen nu är beredd att tillsätta en grupp som ska se över järnvägslagstiftningen. Det som vissa i debatten säger, att redan nu avreglera allt, tycker jag är att gå för långt. Låt oss i stället se till att all den infrastruktur som vi t.ex. härifrån har satt pengar i ger resultat, att de huvudmän och de operatörer som finns ute får komma i gång med sina trafiklösningar. Man skulle kunna säga: Låt alla de plantor som satts ute hos olika operatörer och huvudmän blomma upp och visa att det fungerar innan vi går vidare. Därför räcker det med att de utvärderingar som nu pågår både inom Regeringskansliet, Banverket och inom SJ måste få klarna ordentligt innan vi börjar tala om konkurrensen på och om spåret fullt ut. Det finns också lärdomar att dra av det som har skett med Sydvästen, Citypendeln och andra tågoperatörer, som tidigare togs upp i här debatten. Låt oss analysera också detta innan vi går vidare. Fru talman! Så över till detta med "med mera". Det finns i propositionen ett program med 14 punkter som regeringen i samverkan med transport och åkerinäringen har arbetat fram. Programmet ska som ett första steg bidra till att vi får en livskraftig svensk åkerinäring. Jag hade inte tänkt att gå in på alla punkter, men jag vill markera utskottets ställningstagande beträffande en punkt. Det gäller den tredje punkten som handlar om harmoniserad kontroll ute på vägarna. Det är inte anständigt som det är i dag, att nordiska och utomnordiska åkare behandlas på olika sätt. För de nordiska åkarna kan man kräva in bötesbeloppen medan de utomnordiska åkarna kan slippa undan. Detta har utskottet gett regeringen till känna redan för ett par år sedan, men det har inte hänt något. Därför återkommer utskottet med ett tillkännagivande på den här punkten. Utskottet uttalar att detta är oanständigt, och man kräver en snabbare åtgärd än vad regeringen hittills har föreslagit. Enligt förslaget ska detta lösas i samband med att Schengenavtalet ratificeras 2005. Det kan utskottet inte ställa sig bakom, utan vi säger att regeringen måste återkomma mycket snabbare. Fru talman! I övrigt behandlas några motioner i betänkandet som jag kort ska kommentera. De flesta rör taxifrågor, och till dem ska vi återkomma till i höst i samband med att regeringen lägger fram ett förslag. Regeringen bearbetar just nu den taxiutredning som nyss har lämnats. Eftersom vi då får anledning att återkomma till dessa frågor tycker vi från utskottsmajoriteten att vi kan lämna dem för tillfället.

Fru talman! Vi är fullständigt överens om att SJ är ett bra järnvägsföretag, vilket jag också sade i mitt anförande. Därför tycker jag att det är lite defaitistiskt när Jarl Lander inleder med citatet om att vara eller icke vara. Vår förhoppning är att det ska gå mycket bättre för SJ än vad det gjorde för Hamlet, och det tror jag inte är någon högt ställd målsättning. Jarl Lander bejakar egentligen konkurrens och utveckling av företaget genom att det - visserligen successivt, men ändå - ska tränas i den miljö där konkurrens är vägledande för framgång. Vad är det som gör att majoriteten och socialdemokraterna är beredda att tillåta konkurrens bara på det olönsamma nätet? Vore det inte rimligt, precis som Banverket och andra har föreslagit, med en konkurrensutsättning fullt ut? Då skulle man få de genomslag när det gäller ekonomi och effektivitet som konkurrens nästan alltid för med sig. De dåliga exempel som har anförts här tror jag att vi kan tillbakavisa, vilket också Jarl Lander i och för sig gjorde. Vi ska inte följa exemplet med upphandlingen av Sydvästen, det tror jag att vi är fullständigt överens om. Sedan tyckte Jarl Lander att vi hade ironiserat över detta med "med mera". Om det uppfattades så berodde det kanske på att det var lite känsligt för majoriteten. Men jag tycker att det är en väldigt bra beteckning på vad det innehåller, eftersom det inte innehåller något mer än "med mera". Det är en parentes som vi kan gå förbi väldigt snabbt. Men låt oss hoppas att det tillkännagivande som vi nu för andra gången tar upp i utskottet verkligen får regeringens gehör.
Fru talman! SJ har gått från 100 % drift av allt tågresande i landet. Nu är man nere på 40 %. Om inte SJ får samma förutsättningar som andra operatörer här i landet handlar ställningstagandet om att vara eller icke vara kvar som operatör. Det var det som jag försökte att säga. Det var därför som regeringen och utskottsmajoriteten sade att det nu var dags att gå vidare, vilket också de anställdas företrädare inom SJ också säger. De var de som var de första som kom till oss i trafikutskottsgruppen och ville att vi skulle se på möjligheterna att bolagisera SJ för att ge SJ samma förutsättningar. Att vi gör på det här sättet tycker jag är att bejaka utvecklingen. Men att från detta direkt konkurrensutsätta all järnvägstrafik tror jag inte på, bl.a. av det skälet att vi bor i ett glest land. Vi är beroende av järnvägstrafiken, men vi är också beroende av att denna kan drivas på ett sådant sätt att det inte kostar dem som åker tåg alltför mycket. Därför behöver samhällsintresset fortfarande finnas kvar i en stor del av järnvägstrafiken. Då är det vettigt att det som upphandlas som trafik konkurrensutsätts, och så har det varit under en längre tid. Låt oss nu utvärdera de tankar som finns, så kan man kanske ta nästa steg om några år när vi har vunnit större erfarenhet - jag säger kanske.
Fru talman! Egentligen är vi överens om ganska mycket när det gäller vad som behöver ändras, men vi har lite olika tidtabeller. Jarl Lander säger att SJ har gått från 100 % till 40 %, men det är på en skyddad marknad som man har tappat dessa andelar. Och det är inte nog med att man har tappat andelar, man har också fått avskeda folk i den takten. Lite slarvigt kan man säga att ungefär en tredjedel av den personal som man hade i mitten av 80-talet finns kvar, och den är väl trimmad att ta hand om konkurrensfrågorna. Personalen har visat att man inte är rädd för att möta kompetent konkurrens från andra operatörer. Jag tror att regeringen och socialdemokraterna med bihang är onödigt försiktiga. Om man tolkar det som Banverket säger, ser ju Banverket nödvändigheten av att snabbt ta nästa steg, alltså full konkurrensutsättning. Jarl Lander hann inte svara på frågorna kring detta med "med mera" och de tillkännagivanden som utskottet har gjort. Men kan Jarl Lander lova att i varje fall aktivt verka för att vi får ett verkligt genomslag, åtminstone när det gäller tillsynen på våra vägar, så att svenska åkarföreträdare - vare sig de är egna åkare eller anställda - behandlas likvärdigt med andra nationers transportörer så att denna diskriminering därmed upphör?
Fru talman! Jag börjar med det sista som Lars Björkman var inne på om förutsättningarna ute på vägarna för åkerinäringen. Det är ju inte för inte som jag tar upp frågan här. Det är för att markera att vi är överens i utskottet om att vi inte är tillfreds med den tidigare behandlingen av det tillkännagivande som vi gjorde för två år sedan. Vi förutsätter nu att det kommer ett förslag som är bättre än det svar som vi hittills har fått på den här punkten. Det är klart att det blir ett upprepande om jag återigen säger: Jag vet att Banverket har kommit med ett förslag, men jag vet också att Banverket, liksom SJ och departementet, funderar vidare i interna utredningar om hur vi kan gå vidare för att utveckla järnvägstrafiken. Regeringen säger i förslaget - och vi från utskottsmajoriteten tillstyrker det - att man ska göra en översyn av järnvägslagstiftningen för att se om man kan få bättre förutsättningar för ett stegvis införande av en sund konkurrens. Jag tycker att vi kan vänta på dessa utredningar. Vi behöver inte hoppa rakt ut i det okända och säga att allt är avreglerat. Skulle vi göra det, skulle vi snart mista järnvägstrafik på många ställen i det här landet. I stället måste vi slå vakt om att järnvägstrafiken får en vettig utveckling.
Fru talman! Jag börjar med att konstatera att det är glädjande att Vänstern står ensamt i sin dogmatism. Det är åtminstone sex olika punkter där jag känner att vi verkligen talar med varandra. Det gäller vagnsparkerna, stationerna, slot-tiderna, bokningssystemen, järnvägslagstiftningen, bolagiseringen och trafikeringsrätten. I de flesta frågor ligger vi väldigt nära varandra. Båda vill vi bolagisera. Men vem ska sedan vara ägare? Men sedan kommer vi till det som egentligen är den springande punkten, och det är trafikeringsrätten. I anförandet säger Jarl Lander: Låt tusen blommor blomma, eller: Vi vill nu göra lika förutsättningar för SJ och de andra. Samtidigt skapar vi i praktiken bättre förutsättningar för SJ än för de andra. SJ går från ett läge där man haft en negativ situation till att helt plötsligt få en bättre situation med motiveringen att det ska bli lika. Då är det ju trafikeringsrätten som är problemet. De nya operatörerna äger icke rätt att trafikera de riktigt bra linjerna. Samtidigt säger även utskottsmajoriteten att slot-tider borde man kanske kunna titta på, för då skulle man ju kunna värna båda i det här fallet. Jag är lite nyfiken på varför man så hårt ligger fast vid att inte titta även på trafikeringsrätten.
Fru talman! Man ska ju titta på trafikeringsrätten. Det är, som jag säger, järnvägslagstiftningen som ska ses över, om möjligheterna finns. Men vi kan inte göra det i ett klubbslag här från kammaren. Låt oss nu vänta på de utvärderingar som pågår. Jag säger nu för tredje eller fjärde gången att departementet, SJ och Banverket utreder internt. Låt oss avvakta detta, så vi får en beredning som gör att förslaget blir förståndigt när det väl kommer. Det är möjligt att detta med slot-tider är en sak i det, men det kanske också finns andra lösningar. Men vi får inte rasera hela den genomgripande järnvägstrafik som vi har i det här landet. Vi kan inte låta det bli någon form av russinplockning, så att vissa kommer in och tar hand om den lönsamma trafiken och vi sedan med skattepengar ska driva övrig järnvägstrafik. Det är möjligt att det går att finna lösningar. Men eftersom vi inte har dem i dag, så låt oss avvakta de interna utredningarna som pågår.
Fru talman! Det är ju det som pågår just nu, nämligen russinplockning. Det är bara det att vi låter SJ plocka russinen. Vad gäller godstrafiken är det hyfsat fri konkurrens. Vi har nya operatörer som får jobba framför allt på länsnivå. Men när det gäller de stora linjerna - ja, då sparar vi russinen och låter dem gå till SJ. Det gör att målet, som är helt uppenbart i anförande, proposition och betänkande, nämligen att SJ ska få lika förutsättningar, når vi inte. Vi når resultatet att SJ får bättre förutsättningar, att SJ äger rätt att plocka russinen. Det är det som är bristen.
Fru talman! Jag vet inte om Jacobsson missuppfattar mig, för det jag säger om russinplockning är ju kopplat till kd:s förslag om att man helt och hållet ska öppna för konkurrens på sträckorna Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö osv. Där ska man låta de andra operatörerna komma och plocka russinen. Vad vi föreslår i betänkandet är att det i första läget under den upphandlande verksamheten inte med säkerhet ska vara SJ som får tillbaka trafikeringsrätten t.ex., utan SJ blir som en operatör bland alla andra operatörer på upphandlad verksamhet. I det här lilla landet behöver vi också en genomgående järnvägstrafik. Vi har ansett att den ska SJ bedriva tills vidare för att vi ska ha en genomgående tågtrafik. Så länge SJ, svenska statens och alltså vårt eget bolag, kan sköta detta - och vi förutsätter att SJ är duktiga på det, för i internationellt perspektiv är SJ ett av Europas bästa - kan SJ ha kvar den verksamheten. Men under tiden som detta pågår, låt oss då få utvärderingarna gjorda om det går att finna andra former. Då gäller det inte bara Sverige, utan då gäller det också att anpassa detta internationellt i första läget.
Fru talman! I den här debatten, till skillnad från den föregående, är det lätt att känna sympati för många av de resonemang som Jarl Lander för om konkurrensneutralitet, att konkurrens ska gälla fullt ut, att SJ inte ska ha några fördelar bara för att det är ett statligt bolag osv. Men debatten om att vara eller inte vara får väl Jarl Lander ta med sina samarbetspartier, åtminstone det till vänster, som absolut inte vill rucka på SJ:s ensamrätt över huvud taget. I den meningen är Jarl Lander mer enig med oss i oppositionen än med sitt vänstra samarbetsparti. Jag har några frågor till Jarl Lander som snuddar vid de som Lars Björkman och Magnus Jacobsson har varit inne på, nämligen detta med russinplockning, om vi nu får använda det uttrycket. Vilken politisk linje står Socialdemokraterna för långsiktigt? Delar Jarl Lander uppfattningen att det i längden inte är rimligt att ha kvar en modell i en avreglerad värld där SJ fortsatt ska ha något slags ensam trafikeringsrätt? Är den långsiktiga målsättningen hos Socialdemokraterna att faktiskt skapa mångfald på hela järnvägsnätet, oavsett alla utredningar som ska klara ut det ena eller det andra? Vilken politisk linje Socialdemokraterna står för i det avseendet?
Fru talman! Först, Sven Bergström, tror jag nog att det är nödvändigt att vi i Socialdemokraterna säger att vi nu står vid ett vägskäl. Det handlar om framtid eller inte framtid för SJ, alltså att vara eller inte. Vissa krafter vill inte bolagisera, andra krafter vill privatisera och nästan slå sönder förutsättningarna för SJ. Därför håller vi oss på en någotsånär lugn nivå och säger att det här får vi utvärdera ytterligare för att kunna ta klar ställning till. Jag ser inte att det i dag är så många som åker tåg att man kan öppna marknaden fullständigt. Det skulle bli ännu värre inom järnvägsmarknaden, misstänker jag, än vad det har blivit inom flygmarknaden som helt blev avreglerad. Vilka priser skulle vi i så fall ha på de lågtrafikerade linjerna i det här landet jämfört med de högtrafikerade linjerna runt Mälardalen? För att få en bra utvärdering av detta pågår det - jag säger det för femte gången - utvärderingar inom Regeringskansliet, inom SJ och inom Banverket. Låt oss avvakta dessa och de förslag som regeringen lägger fram med anledning av dessa.
Fru talman! Jag spårar en betydande kluvenhet i Jarl Landers resonemang i alla fall. Jag trodde att vi skulle kunna vara överens om en avreglering och om att sikta mot en ökad mångfald, men att det självklart ska ske i ordnade former, som jag brukar säga, stegvis och med långsiktighet. Jag kan försäkra att Jarl Lander har starkt stöd från Centerpartiet för att vi självfallet inte ska slå sönder SJ. Det är en väldigt stor tillgång som vi ska ta vara på och låta utvecklas på bästa sätt. Men jag har uppfattat signalerna från SJ-ledningen och SJ-styrelsen själva att de bejakar och välkomnar en konkurrensutsättning, för det kommer att visa att SJ är ett väldigt duktigt tågtrafikbolag som kan bedriva järnvägstrafik på ett framgångsrikt sätt. Det är ju det slutgiltiga beviset för dem, när de får tävla med andra på lika villkor, att de faktiskt klarar av att bedriva trafik. När det gäller olönsamma linjer kan man självklart även på en avreglerad marknad framgent klara ut det genom upphandling, precis som man i dag handlar upp det som betraktas som olönsamma linjer. Men att SJ ska klara vissa olönsamma linjer genom att, igen, plocka russinen ur kakan är inte någon särskilt bra modell. Då vore det bättre att säga att ett antal linjer får vi handla upp, och vi ser att det är en kostnad som vi får ta. Men det vore ändå välkommet om Jarl Lander och Socialdemokraterna kunde ge besked om att det inte är rimligt långsiktigt att låta SJ ha kvar trafikeringsrätten, några godbitar, för att kompensera annat.
Fru talman! Jag skulle vilja säga att vi ska se till att vi har en bra järnvägstrafik i det här landet - förhoppningsvis över hela landet. Om det sedan är SJ som bedriver den eller om det är andra operatörer som gör det kan jag inte svara på i dag. Jag vill avvakta de utvärderingar, säger jag för sjunde gången, som pågår inom Regeringskansliet, Banverket och SJ.

Fru talman! Nu gäller debatten ett antal frågor kring järnvägen. Om jag börjar med ändrad verksamhetsform för Statens Järnvägar, dvs. bolagisering av SJ, så vill jag inleda med olika uttryck som har använts under tidens gång för att beskriva SJ. Ett är: "SJ, SJ gamle vän, festligt att du lever än..." Så tror jag att texten går på den låt som Stefan Demert sjöng på den gamla goda tiden. Ett annat epitet är att SJ är hela svenska folkets järnväg. Detta käcka epitet gäller inte längre. Från årsskiftet har SJ mindre än 40 % av antalet tågresor, eller med ett annat mått mätt drygt två tredjedelar av antalet personkilometer. Nu ska väl det justeras i viss mån med anledning av händelseutvecklingen på Bolagiseringen syftar till att SJ ska kunna stå väl rustat inför den konkurrensutsättning som nu gäller och inför vad som komma skall. Detta är något som Miljöpartiet ser som positivt. Det gäller både bolagiseringen och konkurrensutsättningen. Vad gäller ändringar i förordningen om statens spåranläggningar, dvs. trafikeringsrätten, så går det att konstatera att en del absurditeter har uppstått i samband med det nya läge som gäller i övrigt på järnvägsområdet. I nuläget har SJ möjlighet att dels bedriva parallell trafik med den upphandlade trafiken, dels återta trafikeringsrätten efter att avtalstiden för upphandlad trafik löpt ut genom att hävda att trafiken åter kan bedrivas på kommersiella grunder. Denna situation motverkar självfallet att nya aktörer vågar göra satsningar. Inriktningen på regeringens arbete går ut på att inskränka SJ:s trafikeringsrätt för att motverka dessa absurditeter och att se över ett flertal liknande frågor som rör effekterna av SJ:s trafikeringsrätt. Sedan har vi fordonsförsörjningen inom järnvägssektorn, dvs. frågan om ett eventuellt statligt vagnbolag. Hur har t.ex. Tågkompaniet fixat fram vagnar till nattågstrafiken? De har hyrt av SJ, och så ska det fortsättningsvis kunna fungera ett tag till. Inriktningen går ut på att operatörerna ska fixa sina vagnar och lok själva i framtiden, men innan längden på avtalstider för upphandlad trafik är utredd ska det fungera enligt exemplet. Grundfrågan var från början om ett vagnbolag med staten och trafikhuvudmännen skulle inrättas och hyra ut det rullande materialet till dem som ska köra trafiken. I och med att en del trafikhuvudmän tillsammans med Adtranz AB bildat ett vagnbolag har regeringen slagit den statliga inblandningen ur hågen. Det tycker jag är riktigt. Det bör vara den som kör tåg som fixar sitt eget material, antingen genom att äga eller hyra. Det som också tillhör tågområdet är stationer och övriga gemensamma funktioner. Vad skulle hända om SJ gjorde sig av med alla stationer? Vem ska driva vänthallen eller biljettförsäljningen? Det är ytterst väsentligt att dessa utrymmen även fortsatt kan garanteras för dessa ändamål och att detta kan ske på ett konkurrensneutralt sätt gentemot alla operatörer. Därför behöver detta ytterligare analyseras. Det som dock saknas i regeringens proposition är när i tiden regeringen har tänkt återkomma till riksdagen med förslag kring nämnda områden. Det är visserligen en hel del utredningar som ska göras, och vi får väl ge oss till tåls med slutsatser och förslag från regeringen. Men jag vill deklarera att det inte får ta alltför lång tid. Det händer saker på järnvägsområdet, och det ska hända saker på järnvägsområdet, för att utveckla och få fram mer och bättre tågtrafik i hela landet. Då är tidsapekten för händelserna viktig. Jag hoppas att regeringen kan presentera förslag kring trafikeringsrätt, fordonsförsörjning, stationer, biljettförsäljning m.m. redan till nästa vår. Det finns ytterligare en fråga i den proposition som betänkandet omfattar. Den redovisas som ett transport och näringspolitiskt program för svensk åkerinäring. Regeringen vill medverka i arbetet för en livskraftig svensk åkerinäring. Regeringen har därför antagit ett handlingsprogram som kräver fortsatt samverkan mellan många olika parter. Programmet innebär en redovisning av planerade åtgärder på kort och längre sikt inom bl.a. skatteområdet, kontroll av yrkesmässig trafik, kvalitetssäkring och kompetensutveckling. Programmet innehåller inga konkreta åtgärder för tillfället, utan regeringen vill bara redovisa vilket "kraftfullt" initiativ de har tagit. Den inriktning som beskrivs kan med väldigt snälla ögon ses som inte alltför negativ. Men tar jag på mig miljöpartiglasögonen så kan jag med lätthet måla - ja...- på väggen. Regeringen är i sina intentioner, som lyser igenom, helt inne på att stötta åkeribranschen enbart ekonomiskt. Det är absolut inte i enlighet våra förslag på t.ex. skattesidan, som syftar till förändrat miljöbeteende så att hållbar ekologisk utveckling kan uppnås. Åkeribranschen behöver nämligen både ekonomiskt och miljömässigt långsiktiga spelregler. Detta tänker vi inom Miljöpartiet arbeta för, och vi kommer att påverka regeringen i denna riktning innan eventuella konkreta förslag presenteras för riksdagen. Med detta yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Först ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 4 och 10. Länge rörde det sig om begränsade volymer, och SJ hade kvar sin dominerande ställning.

Spåren förskräcker. Inte ens under de bistraste snövintrarna på 1900-talet tror jag att tågresenärerna i landet har haft det så besvärligt som denna vår. Dogmatism, talar Magnus Jacobsson om - när inte tågtrafiken fungerar! Kaoset i pendeltågstrafiken i Stockholm och det förakt som ansvariga politiker i SL:s styrelse har visat resenärerna saknar motstycke. Insatstågen i Stockholm lyser fortfarande med sin frånvaro. Halvtimmestrafik kommer att råda under stora delar av sommaren, entimmestrafik på kvällar och helger. Visserligen har nynäshamns och gnestaborna äntligen fått tillbaka sina tåg, men inte under helgerna. Städningen är under all kritik. Klottersaneringen hinner man inte med. SJ har fått ställa upp och hjälpa Citypendeln att göra vettiga arbetsscheman för personalen. Citypendeln har inte ens vetat var de enskilda tågseten befunnit sig - trots att de inte går längre norrut än Märsta och Kungsängen. Sydvästen gick i konkurs, och SJ fick gå in och ta tillbaka trafiken för några veckor sedan. Så bra att SJ fanns och att SJ ställde upp! Sydvästen visste mycket väl att de riskerade att förlora trafiken efter ett år, för då skulle det bli ny anbudsgivning. SJ vill nu göra en storsatsning Oslo-Köpenhamn på kommersiella grunder. Har vi då ett bolag som Sydvästen, som skulle ha legat kvar på linjen Göteborg-Malmö, vad hade det då blivit av den storsatsningen? 60 miljoner på affären. Orsaken beskrivs av engelsmännnen vara den svenska arbetslagstiftningen, som blev en chock för dem. Sämre trygghet, semestrar och pensioner för personalen ska tydligen bidra till samhällets vinst. Enligt dem som förespråkar avreglering är vitsen med en upphandling att samhället ska spara pengar. 100 miljoner kronor i förlorad arbetsförtjänst den första månaden. SL är varje månad berättigat till skadestånd från Citypendeln. Jag vet inte om Citypendeln har haft råd att betala det skadeståndet. Men att folk tröttnar och tar bilen till sina jobb, kan det vara någon vinst för samhället och miljön? Hur lång tid kommer det att ta innan tusentals människor får tillbaka förtroendet för kollektivtrafiken? Kristina Johansson bor i Mölnbo, tre mil väster om Södertälje, och jobbar i centrala Stockholm. Hon säger: Jag stiger alltid upp kvart över fem på morgonen, och när det var som värst med pendeltågen var jag på jobbet först halv elva. När jag väl kom hem på kvällen var jag så uppstressad och trött efter att ha trängts och väntat på tåg i flera timmar att jag knappt orkade med barnen. De franska ägarna i Citypendeln är ett konsortium av ett dotterbolag till SNCF, den statliga franska järnvägen, och CGEA, det bolag som äger Connex och Linjebuss.

Detta betraktar jag som ett privat monopol. Är det något vi ska sträva efter? Trafik hade föraren de senaste veckorna före olyckan haft en helt oacceptabel arbetstid, på mer än 60 timmar per vecka. Är det detta vi vill ha? Enligt personal på Räddningsverket i Karlstad var ventilerna på vagnarna så deformerade att det bara var någon centimeter från en fullständig katastrof, mitt i centrala Borlänge. Vad händer när skadeståndskraven för saneringen börjar komma? Blir det en ny konkurs? Vem förlorar då? Jo, samhället förlorar. Sade vi inte nyss att samhället skulle vinna på avregleringen? Än i dag är inte bokningssystemen samkörda. Jag kan inte köpa en biljett på SJ från Borlänge till Gällivare. En uppsplittring av järnvägsnätet på många banor som trafikeras av olika operatörer medför koordineringsproblem av många slag. Sverige bör undvika att hamna i samma situation som man har i Storbritannien, med 25 privata järnvägsbolag. Resekostnaden har också höjts för de resenärer som måste åka på olika linjer. Det har blivit svårt att köpa biljett samt att få information. Bolagisering av SJ kanske är nödvändig för att SJ ska kunna konkurrera med de privata tågoperatörerna på lika villkor. Men det innebär att svenska folket får mindre inflytande över verksamheten och svårigheter för oss att styra verksamheten mot de transportpolitiska målen. SJ har alltmer satsat på affärs och tjänsteresenärer. Genom bolagiseringen finns risk för en ytterligare klassuppdelning. Vänsterpartiet föreslår en time-out i alla dessa frågor. Låt oss besinna oss lite grann, utvärdera vad som skett och diskutera hur framtiden ska se ut. Innan den konsekvensanalysen har genomförts menar Vänsterpartiet att inga ytterligare upphandlingar bör göras, och följaktligen är det heller inte så bråttom med SJ:s bolagisering. Och, mina vänner på den borgerliga sidan, ni som vill ha en fullständig avreglering av tågtrafiken! En fullständig avreglering av tågtrafiken när det gäller persontrafik finns ingenstans i världen. Låt oss tänka över detta lite grann innan vi bestämmer någonting sådant!

Fru talman! Mitt anförande handlar om regeringens transport och näringspolitiska program för den svenska åkerinäringen. Jag yrkar bifall till reservation 9. Hur står det då till i denna näring just nu? Jag skulle rekommendera näringsministern, om han hade varit här i kammaren, att läsa reportaget i Svensk Åkeritidning nr 6 i år om de svenska åkare som nu måste tacka nej till körningar på Finland. Där framgår tydligt att trots svenskarnas miljömotorer och miljöbränslen slås de ut av kostnadsskäl. Vad detta betyder för miljön kan vem som helst räkna ut. Trafikutskottet är överens med regeringen om att det är viktigt med en svensk, konkurrenskraftig åkerinäring. Det är bra att regeringen talar med åkerinäringen, och det är ett hälsotecken att det här handlingsprogrammet äntligen kommit fram. Men vi kristdemokrater saknar flera konkreta åtgärder, som är av brådskande karaktär: - Dieselskatten på miljöklass 1 bör återställas. Miljön kommer att tjäna på detta, eftersom MK1 dieseln har lägst svavelhalt i Europa. Vänsterpartiet vill höja skatten ytterligare med 50 öre. Då kan man säga goodbye till svensk åkerinäring. - Arbetsgivaravgifterna bör sänkas främst för småföretagen. Av landets ca 12 000 åkerier är mer än hälften enbilsåkare. - Bilinspektörerna måste få fortsätta sin kontrollverksamhet utan att Vägverket drar ned pengarna till polisen. Varför ingriper inte regeringen här? Hur kan ni socialdemokrater tillåta att Vägverket halverar pengarna till Bilinspektionen? - Bötessystemet måste reformeras så att polisen har rätt att kvarhålla lagbrytare tills böterna är betalda. Kanske det blir fart på regeringen nu efter ytterligare ett tillkännagivande? Där är hela utskottet enigt. Det är värt en eloge till er i majoriteten att ni skärpte tonen mot regeringen i den här frågan. - Vägarna måste rustas upp. Vi kristdemokrater har lyssnat på varningsklockorna och omprioriterat i vår skuggbudget. Fru talman! Jag vill avslutningsvis säga någonting om min motion om bussförarnas arbetsvillkor. Den motionen har behandlats välvilligt av utskottet. Ett tillkännagivande till regeringen hade naturligtvis varit det bästa svaret. Men utskottet förutsätter - enligt min motion - att regeringen arbetar inom EU för mer humana arbetstidsregler samt att huvudmännen för kollektivtrafik ställer krav på god personalpolitik vid upphandling. Därför har jag valt att inte reservera mig utan skrivit ett särskilt yttrande i betänkandet. Detta är en viktig fråga, och jag vädjar till alla som kan påverka att ställa höga krav på bussförarnas, och även andra yrkesförares, arbetsvillkor. Fru talman! Allra sist vill jag, med tanke på den debatt som hölls nyss om avreglering, upphandlingar, arbetsmiljö och arbetstider, berätta om när jag själv arbetade som bussförare på 80-talet, anställd av just Statens järnvägar. Då var det tillåtet för SJ att förlänga våra arbetspass med en timme utöver vad som stod i den vanliga arbetstidslagen. Det är inte alltid bra, Sture Arnesson, med statligt monopol.

Fru talman! Stig Eriksson ska efter mig prata om svensk åkerinäring, så jag ska försöka hålla mig kort när det gäller de positiva saker vi vill göra för svensk åkerinäring. Men jag kan inte låta bli att kommentera det som sades om 50-öringen och undra hur Johnny Gylling menar att vi ska lösa de problem av framför allt hälsokaraktär som dieselavgaserna ger upphov till. Vi hade ett miljöseminarium i trafikutskottet, där det visade sig att de små partiklar som uteslutande kommer från dieselavgaserna - mindre än 2,5 mikrometer - till mycket stor del är ansvariga för den utveckling av cancer som sker i tätorterna. De som i sin arbetsmiljö också exponeras för dieselavgaser är extra utsatta. Beräkningar har gjorts som visar att dessa avgaser dödar fler än vad som årligen omkommer i trafikolyckor i Sverige, och det var det som motiverade majoritetens beslut att höja dieselskatten med 50 öre - en höjning som egentligen bara är en början - för att man ska kunna få detta bränsle att ta de kostnader som det ger upphov till. Det är klart att det då blir dyrare för åkeriägarna eller för alla som tankar diesel i Sverige. Men tycker Johnny Gylling verkligen inte att det är värt det, för att bespara oss ytterligare utveckling av cancer hos befolkningen i Sverige?
Fru talman! När det gäller koldioxidutsläppen kommer ungefär 40 % från vägtrafiken. Men på Vänsterpartiet låter det ofta som att 100 % kommer från dessa lastbilar. När det gäller svavel är den allra största delen nedfall som kommer från andra länder till Sverige. Vi har alla fabriker som spyr ut svavel. Vi har dåliga oljepannor i hushållen. Vi har gräsklippare som orsakar utsläpp. Men det är alltid lastbilarna som är den stora miljöboven. Fru talman! Om man sänker priset på miljöklass 1-diesel skulle - och det kan vem som helst räkna ut - många fler åkare tanka här i Sverige i stället för t.ex. på andra sidan Östersjön. Det skulle innebära att de utsläpp som vi fick här i Sverige från dessa lastbilar skulle vara betydligt renare - jag säger inte ofarliga, men betydligt renare - än i dag. Detta är enkel matematik. Vänsterpartiets förslag att höja dieselskatten motverkar det syfte som partiet säger sig ha. Ignorerar vi då miljöproblemen? Nej, verkligen inte. Det finns partikelfällor som kan fånga upp de små partiklar som Karin Svensson Smith tog upp. Det finns nya bränslen. Etanolinblandning är mycket bra, och det ska vi jobba för. Det finns transportsamverkan, IT för bättre logistik och effektivare fordon. Ni vill t.ex. ha mindre lastbilar i Sverige. Det tycker jag är märkligt. Då blir det ännu värre med miljön. Det finns mycket att göra. Jag förstår inte varför Vänsterpartiet vill straffa ut de svenska åkarna. Lastbilen måste ju finnas, eller vill inte ni ha frukt levererad till butiken dagligen som alla andra?
Fru talman! Självklart vill vi det. Men det som har hänt på godstransportområdet är ju att lastbilstrafiken i princip har tagit hela ökningen av godstransportvolymen. Den har ökat med närmare 200 % i Europa sedan 1970. Däremot har järnvägens andel av godstransporterna legat still eller minskat. Ska vi jämföra miljökonsekvenser är det ju det som är det intressanta. Dieselskatten och kostnaderna för att transportera på väg täcker inte miljökostnaderna. Det innebär att vi andra subventionerar detta. Nu har man upptäckt detta i Norge, så där har man faktiskt högre dieselskatt än vad man har i Sverige. Norrmän åker över till Sverige och tankar, och det har lett till att man måste begränsa den volym som tas in från Sverige till Norge. Jag tycker att det är pinsamt att de tar mer ansvar för miljön än vad vi gör. Vi talade om var de cancerogena ämnena kommer ifrån. Vi har en kemikalieutredning som har konstaterat att 90 % av alla cancerogena ämnen, klass 1 och 2, kommer från bränslen med fossilt ursprung. Just därför är diesel det mest intressanta i sammanhanget. Det är där partiklarna finns. Även om man inför partikelfällor tar de inte allt i sammanhanget. Johnny Gylling påstod att Vänsterpartiets hållning var "Goodbye, svensk åkerinäring". Detta är ett falskt påstående. Vi vill värna om det som är bra i svensk åkerinäring. Vi vill förstärka villkoren på en rad sätt, som kommer att presenteras närmare. Faktum är att SIKA:s utredning visar att svensk åkerinäring har tagit fler marknadsandelar utomlands än vad den har förlorat i Sverige. Antalet konkurser för svenska åkerier har gått ned. Men vi vill att åkerinäringen också tar ansvar för miljö och hälsa, och det vet vi att flera åkerier själva är inne på. Det gäller att understödja det genom att inte subventionera bränslen på ett felaktigt sätt. Det tycker jag att kristdemokraterna borde vara överens med oss om.
Fru talman! Effekten av Vänsterpartiets idéer skulle bara vara att svenska åkare antingen fick lägga ned sin verksamhet i större utsträckning eller flytta sina åkerier utomlands och sänka sina kostnader därigenom. Lastbilarna kommer att fortsätta att rulla i Sverige, men det kommer att vara sämre bilar, sämre bränslen och förmodligen sämre kvalitet på transporterna. Fru talman! Vi kristdemokrater tror inte på idén att staten ska styra transportpolitiken på så vis att man ska tala om för företagen vilka transporter de ska använda. Vi vet att vår industri i dag i Sverige söker lösningar som är bättre för miljön. Man söker samverkan mellan de olika transportslagen, och man ställer stora krav när det gäller miljöcertifiering, t.ex., på åkarna. Det var det exemplet jag visade från åkeritidningen. Det finns svenska åkare som har miljöcertifikat och som använder det bästa bränslet som finns att få tag på. Trots detta får flera av dem nu lägga av på grund av att kostnadskonkurrensen är för stor. Vänsterpartiets politik skulle alltså bara leda till att lastbilar som rullar i Sverige blir smutsigare än dem vi har i dag, och det kan vi inte ställa upp på.

Fru talman! På några punkter kan jag hålla med Stig Eriksson. En sådan som jag tycker att det är mycket bra att man lyfter fram gäller bilinspektionerna och trafikkontrollerna. Om detta är vi helt överens, och det finns en stor enighet i utskottet om att detta ska trappas upp. Jag hoppas också verkligen att så sker. Men låt mig ställa en fråga om en sak som jag inte begriper i er motion. Ni säger att ni vill sänka längden på lastbilsekipagen. Om jag tolkar det rätt ska man i Sverige bara få köra med ekipage om högst 18 meter i stället för högst 25 meter. Kan Stig Eriksson förklara för mig hur detta kan förbättra miljön? Ni säger vidare att ni vill föra över mer trafik från vägarna till järnväg, medan vi menar att man från industrins sida försöker göra detta om det finns möjligheter. Ett exempel på hur svårt det kan vara är Stora Ensos projekt, som vi har talat om vid tidigare tillfällen. Man har satsat 1 miljard på nya lastbärare, men Banverket har inte pengar till att höja järnvägens bärighet, så det fungerar inte. Ni kan påverka regeringen att ta fram de pengarna. Detta är inte så lätt. Jag vore tacksam om Stig Eriksson kunde svara på det här.

Fru talman! Jag ville med min fråga visa att det här inte är enkelt. Man kan inte bara besluta om att föra över trafik från det ena transportslaget till det andra. Stora Ensos järnvägsprojekt är bara ett exempel, och jag hoppas verkligen att också ni i Vänsterpartiet trycker på för att det ska bli genomfört. Enligt min mening har järnvägen långt kvar innan den kan ta emot det gods som den skulle kunna tänkas ta över. Som ett konkret exempel kan jag nämna att vi varje vecka till Sverige får en båtlast med bananer till Göteborgs hamn. Den båtlasten gör att Stig Eriksson och jag kan köpa färska bananer i butiken. Från Göteborg går förvisso en del av transporterna vidare med tåg, men det allra mesta går med bil. Fru talman! Jag förstår fortfarande inte hur man kan hjälpa miljön genom att minska storleken på bilarna.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i det yrkande Lars Björkman har gjort i betänkandet. Jag ska inte gå in i detaljfrågor i avsnittet "m.m.", men jag känner nödvändigheten av att friska upp minnet från debatt vi hade i fjol, nämligen den 19 maj då vi debatterade yrkestrafiken. Jag påtalade då med frustration - ny riksdagsledamot som jag var - att det inte fanns någon som helst handlingskraft från majoritetens sida för att förbättra konkurrenssituationen för den svenska åkerinäringen. Betänkandet innehöll den gången ingenting som kunde förbättra någonting konkret för åkeribranschen. I fjolårets debatt gick en socialdemokratisk talesman i transportfrågor upp och gick hårt fram mot mig: "Det var surt, Rådhström, att påstå att ingenting är gjort." Talesmannen hänvisade ett flertal gånger i debatten till att ett flertal saker var på gång och att det inte gick att avslöja det under den debatt som då pågick. De signaler som hade kommit talesmannen till känna hade kommit samma dag från Justitiedepartementet. Signalerna var till gagn för åkerinäringen. Jag skulle vilja fråga någon talesman för socialdemokraterna i kammaren i dag angående den signal som nu har visslat i över ett år. Är den fortfarande lika hemlig som den var den 19 maj i fjol, med de uppgifter som det inte då gick att avslöja för oss andra i kammaren? Eller var det bara dogmatiska uttalanden för att få tyst på debatten om den kris som åkerinäringen befinner sig i? Fru talman! Tyvärr ser jag stora likheter mellan fjolårets debatt och den vi i dag kan höra i kammaren. Visserligen kan jag vara nöjd med att det har gjorts en sammanställning av problembilden och att man ska gå vidare med den. Men det kan vara svårt att finna en annan titel. Den liknar precis "M M", ett godis som kastas i munnen, äts upp och sedan är borta. Det är nog det de har tänkt sig i detta fall. Fru talman! Det går att köpa godis. Men åkerier som försvinner från vårt land kommer inte tillbaka. De kommer kanske hit och trafikerar vårt land, men gör det från en plattform i ett annat land. Jag hoppas att jag inte för tredje året i rad, våren 2001, ska stå här i talarstolen och ånyo konstatera att det bara har blivit ett utredande och att nästa års betänkande vad gäller åkerifrågor ska visa sig vara en påse med godis som snabbt försvinner och blir tom.
Fru talman! Jan-Evert Rådhström insinuerar att någon måste svara på det som han tycker är befogad kritik. Eftersom jag är den ende från s-sidan på talarlistan får jag väl försöka. Jag tycker att Jan-Evert Rådhström mer än lovligt överdriver när han säger att åkeribranschen är i kris. Åkeribranschen är faktiskt, näst efter IT-branschen, den bransch som ökar mest i landet för tillfället. Det skulle vara märkligt att det förs en sådan politik att det skulle vara en kris när branschen ökar så fantastiskt som den gör. Vi kan vara helt överens om att det finns ett antal problembilder i svensk åkerinäring som inte finns i våra konkurrerande länders problembild. Det är det som regeringen tillsammans med näringen har gjort en förteckning över. Det är bra att regeringen har gjort förteckningen. Då vet vi vilka frågor som finns i luften. Nu behöver det inte vara någon hemlighet vilka frågor som det kommer signaler kring. Det är de 14 punkter som finns i programmet som regeringen presenterar i propositionen. Utifrån det kan vi säkert gå vidare. Det viktigaste är att vi är överens om vilka frågor vi ska arbeta med. Vi kan, gemensamt med åkerinäringen, gå vidare och lösa problemen. Åkerinäringen är ingen krisbransch. Det är en av Sveriges nu starkast växande branscher.
Fru talman! Jag beklagar om Jarl Lander tycker att jag mer än lovligt överdriver. Jag kan knappast överdriva när det inte har fattats något som helst beslut. Det måste redovisas. En sammanställning har givetvis gjorts, och det är den vi ser här i dag. Jag blir bekymrad när Jarl Lander säger att det här är en bransch som inte är i kris. Ska vi skriva i ett pressmeddelande att socialdemokratin och Jarl Lander anser att svensk åkerinäring är den näst mest expansiva industrinäring vi har i vårt land, den bransch som står näst efter IT? Jag förstår att det bara blir ett utredande och ingen vilja till att fatta beslut och handling för åkerinäringen. Om den är så bra som Jarl Lander påstår befarar jag att jag nästa år än en gång står här och konstaterar att det inte har hänt någonting ytterligare.
Fru talman! Jag ska göra det här riktigt klart. Jag säger att åkeribranschen är den som växer, näst efter IT-branschen, mest i landet. Vad det beror på kan jag inte riktigt svara på. Det kan definitivt inte bero på att branschen är i kris. Om man sedan ska gå ut med något pressmeddelande om att Jarl Lander har sagt detta i riksdagens talarstol är inte motiverat. Vi vet att det finns konkurrensfördelar från andra länders åkerinäringar gentemot den svenska åkerinäringen. De intressen som finns i åkerinäringen vill få bort konkurrensnackdelarna. Det är detta som det har gjorts en förteckning över. Nu börjar arbetet med detta. Det är inte säkert, Jan-Evert Rådhström, att detta är löst till nästa år. Det finns en stor risk att vi också nästa år får se Jan-Evert Rådhström i talarstolen och ondgöra sig över hur illa det går för svensk åkerinäring fastän den växer så kraftigt som den gör.
Fru talman! Det som jag mest ondgör mig över är bristen på handlingskraft från regeringens sida, nämligen att det händer ingenting i beslutsväg. Det gäller inte åkeribranschen i sig. Den lever sitt liv, och den får lida av de beslut som majoriteten inte fattar. Men det kanske är så att åkeribranschen växer så att det knakar i vårt land - som vissa statsråd säger. Men det är kanske de utländska åkerierna som växer så det knakar på de svenska vägarna. Det ska bli intressant att se när ni har utrett detta vidare. Jag vågar drista mig till att säga att om det är så framgångsrikt på åkerisidan är det inte de svenska åkerierna som har framgång i vårt land, utan det är möjligtvis de utländska åkerierna. Jag hoppas att det blir en ändring på det.

Fru talman! Det här betänkandet omfattar dels regeringens förslag till nationell handlingsplan för handikappolitiken, dels hela 53 motioner som på olika sätt behandlar funktionshindrades livssituation. De flesta motionerna gäller inte målen för handikappolitiken utan i första hand frågor som rör olika former av stöd till funktionshindrade.

Jag står, fru talman, naturligtvis bakom alla de reservationer som vi har avgivit i utskottet, men för att vinna tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna nr 5 och 32. De övergripande nationella målen för handikappolitiken är viktiga men inte speciellt kontroversiella. Samtliga partier ställer upp på de mål som anges i propositionen, dvs. - en samhällsgemenskap med mångfald som grund - att samhället utformas så att människor med funktionshinder i olika åldrar blir delaktiga i samhällslivet och - att jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar liksom kvinnor och män med funktionshinder kan förverkligas. När man läser socialutskottets betänkande kan man konstatera att de skillnader som finns mellan partierna framför allt gäller medlen att nå dessa mål. Ett genomgående tema i propositionen är att Sverige redan i dag har en modern och bra lagstiftning på handikappområdet, men att det brister i tillämpningen och att det saknas sanktioner mot de myndigheter m.m. som inte tillämpar de bestämmelser som gäller. Från moderat sida delar vi uppfattningen att man kan nå långt i anpassning av såväl offentliga miljöer och bostäder som kollektivtrafik genom relativt enkla åtgärder och genom en striktare tillämpning av redan gällande lagstiftning. Men enligt vår uppfattning räcker det inte med mer strikta regler, bättre kontroll och nya sanktionsmöjligheter för att funktionshindrade ska kunna integreras i samhällslivets olika delar. Det krävs framför allt en förändrad attityd, såväl från politiken och från de myndigheter som handhar handikappärenden som bland allmänheten. Vi vill ge de funktionshindrade större möjligheter att påverka sin egen situation bl.a. genom ökad valfrihet, avreglering av monopol och avskaffande av hämmande byråkrati. Men vi vill också öka det direkta ekonomiska stödet till sådana insatser som underlättar för funktionshindrade att delta i samhällslivet. Regeringen hänvisar i propositionen till några länder som från olika utgångspunkter och med olika förutsättningar kommit längre än vårt land när det gäller integrationen av funktionshindrade i samhället. Gemensamt för de länder man hänvisar till - Storbritannien, Australien, Sydafrika och framför allt Förenta Staterna - är att man i dessa länder valt en helt annan väg än den som traditionellt gäller i vårt land. Det gäller framför allt lagstiftningen i Förenta Staterna. Man har där ställt den enskildes rättigheter i centrum. Genom en civilrättslig lagstiftning har man de facto gjort att det kostar att diskriminera funktionshindrade. De kommuner, varuhus, butiker, restauranger, museer, biografer, bussbolag etc. som inte lever upp till de krav lagstiftaren ställer riskerar utöver kostnaderna för anpassningen av sina lokaler m.m. att dessutom få betala skadestånd till dem som drabbas. Samma gäller om funktionshindrade diskrimineras på arbetsmarknaden. Domstolarnas utslag får dessutom en prejudicerande effekt, vilket innebär att andra funktionshindrade i samma situation drar nytta av domstolarnas utslag. Denna lagstiftning, som i USA benämns Americans with Disabilities Act, har varit framgångsrik och ses som ett föredöme i hela världen i dag. På kort tid har offentliga miljöer blivit tillgängliga för funktionshindrade. Dessutom har antalet funktionshindrade i arbetslivet ökat dramatiskt. Genom ADA har människor med olika former av funktionshinder börjat att bli betraktade som den resurs de är, som kunder, resenärer och anställda. Lagstiftningen har därmed inte bara blivit ett medel att ta bort diskriminerande hinder utan också ett medel att förändra attityder. Från moderat sida vill vi röra oss i riktning mot en sådan lagstiftning, som garanterar de funktionshindrades rättigheter och inte i första hand är inriktad på att styra hur dessa rättigheter ska tillgodoses. Den principiella skillnaden mellan oss och majoriteten syns tydligast i vår reservation om s.k. domstolstrots. Regeringen och majoriteten föreslår att kommunerna ska kunna åläggas viten, dvs. att betala böter till staten, för sådant domstolstrots. Från vår sida vill vi i stället att kommunerna ska åläggas att betala den funktionshindrades kostnader för det stöd och den service som han eller hon har rätt till enligt länsrättens dom, oavsett om insatsen tillhandahålls av kommunen, landstinget eller någon annan. Av erfarenhet vet vi att det inte alltid är med öppet sinne kommunerna följer länsrätternas utslag, även om relativt få kommuner ägnar sig åt direkt domstolstrots. Många funktionshindrade kan vittna om svårigheterna att få ett fungerande samarbete med kommunernas och landstingens handläggare, i synnerhet efter en tvist som måste lösas av länsrätten. Möjligheten att få sina rättigheter tillgodosedda av någon annan än kommunen, på kommunens bekostnad, skulle stärka den enskilde funktionshindrades integritet och valfrihet. Fru talman! Den handikappreform som den borgerliga regeringen genomförde i mitten av 90-talet byggde på samma grundsyn. Makten flyttades från de politiska sammanträdesrummen och de kommunala handläggarna till de enskilda funktionshindrade. Reformen innebar för många en revolution och skapade bättre förutsättningar för människor med funktionshinder att delta i samhällslivet. Men steg för steg har den socialdemokratiska regeringen urholkat den här valfrihetsreformen. Det första steget var att föra över en del av ansvaret från staten till kommunerna, vilket har inneburit att det har uppstått en konflikt mellan kommunala och statliga uppgifter. Vi har därför föreslagit att hela det ekonomiska ansvaret för assistansersättningen ska återgå till staten. Vi vill också att de funktionshindrades valfrihet ska främjas genom att utbudet av tekniska hjälpmedel kan tillhandahållas av fler än det faktiska monopol som kommuner och landsting i dag har på hjälpmedelsområdet. Nuvarande system har, som alla monopol, lett till långa väntetider och dessutom ett onödigt begränsat urval av hjälpmedel. Mer resurser löser inte dessa grundläggande problem. Vi vill i stället ha en avmonopolisering av hjälpmedelshanteringen. De som har rätt till hjälpmedel ska också tillförsäkras rätten att själva få införskaffa de hjälpmedel de behöver med ekonomiskt stöd från det allmänna - kommunen eller landstinget. Hjälpmedelsgarantin ska också omfatta statliga anslag för hjälpmedel, t.ex. bilstödet. En sådan reform skulle medföra en ökad konkurrens som inte bara främjar den enskildes valfrihet utan också skulle stimulera utvecklingen av nya hjälpmedel. Vi vill, fru talman, att beslut om hjälpmedel ska kunna överklagas. Fru talman! Möjligheten att välja skola är viktig för alla elever, men alldeles särskilt för barn och ungdomar med funktionshinder. Rätten för funktionshindrade barn att välja en integrerad undervisning i en skola på hemorten är lika viktig men inte viktigare än rätten att välja att gå i en skola som är utformad för att tillgodose särskilda behov. Vi moderater ser beslutet att lägga ned Ekeskolan i Örebro - en specialskola för multihandikappade barn - som ett lågvattenmärke när det gäller synen på elevers och deras föräldrars rätt att välja skola. Barn som är trygga i specialskolan och som utvecklas på ett positivt sätt måste ha möjlighet att även i framtiden välja denna skolform. Specialskolor ska även i framtiden vara ett alternativ för de elever som anser att dessa skolor bättre kan tillgodose deras särskilda behov. Fru talman! Svensk handikappolitik bygger alltför mycket på att politiker och myndigheter inte bara ska definiera och reglera de handikappades rättigheter, politiker och myndigheter ska också bestämma hur behoven bäst kan tillgodoses. Andra myndigheter ska övervaka och kontrollera att man lever upp till bestämmelserna. Utrymmet för den enskildes eget val är begränsat. I det hänseendet kan man säga att funktionshindrade är dubbelt handikappade. Utöver det beroende de har genom sitt funktionshinder blir de också beroende av politiska beslut och myndigheters prioriteringar. Från moderat sida vill vi steg för steg öka de funktionshindrades oberoende genom att avveckla monopolen och skapa valfrihet om medlen för att förverkliga dessa människors integration i samhället. Detta, fru talman, var innehållet i våra reservationer.

Fru talman! En högtidlig känsla infann sig omedelbart när jag började läsa propositionen Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Regeringen slår an tonen på första sidan: Tillgänglighet för alla i vårt samhälle. Äntligen ska det hända saker! Jag gick sedan vidare i den spännande läsningen. Men vad händer? Jo, ett så att säga avspännande drag infinner sig, dvs. varje påpekande av hinder i tillgänglighet följs av förslag om utredning med åtgärd om kanske tio år. Det kanske är rätt sätt om man inte avser att driva på utvecklingen, men regeringen har ju sanktionspiskan. Tro nu inte annat än att jag är glad över handlingsprogrammet. Det var bara det att texten väckte en sådan förväntan. Jag förstår rörelsen Independent Living, som jag tidigare tyckte framstod som aggressiv. Rörelsen startade som en medborgarrättsrörelse i USA. Tillgängligheten i samhället är ju grunden för medborgarrätten. Tillgänglighet och bemötande är de två viktiga ledorden i handlingsplanen. Det är rätt och bra! Reliefen blir ofantlig när man betänker att första beslutet om handikappanpassning av kollektivtrafiken fattades år 1979 - för 21 år sedan. Vad har hänt sedan dess? Inte så mycket. Osökt kommer jag att tänka på dålig barnuppfostran. Man ställer upp en massa regler, men ingen gör något för att följa dem. Kristdemokraterna menar att ett statligt, ekonomiskt stöd för tillgänglighetsåtgärder bör utgå åtminstone initialt, t.ex. fram till år 2005. Det skulle öka takten betydligt i åtgärderna. I detta syfte har vi även föreslagit ett ökat anslag till handikappanpassning av föreningsdrivna samlingslokaler. Kunskaperna om de handikappades villkor och behov har försämrats det senaste årtiondet och förefaller faktiskt nu bristfälliga av mycket att döma i samhället, framför allt bland de yrkesgrupper som har inflytande över byggprocessen. En orsak är att det inte finns någon egentlig utbildning i handikappkunskap i utbildningen för arkitekter och byggnadsingenjörer. Vi menar att det är otillräckligt att regeringen låter Högskoleverket endast se över innehållet i utbildningen. Vi menar att kursplanerna ska utvidgas så att de även omfattar handikappkunskap. Även här i riksdagshuset har uppmärksammats hinder i tillgängligheten. En särskild grupp har bildats inom riksdagens förvaltning för att kartlägga och förbättra tillgängligheten. Jag har förmånen att ingå i ett handikappnätverk med riksdagsledamöter från varje parti i riksdagen. Nätverkets uppgift är att sprida kunskap i riksdagen om olika aspekter på handikapp. En motion från detta nätverk ligger till grund för utskottets tillkännagivande om generell lagstiftning mot diskriminering - där även funktionshindrade inräknas. En grupp som har fått erfara brister i tillgänglighet och bemötande är studerande på högskolenivå. De får ägna mycket tid och kraft åt att planera och samordna sin dag, utöver att handikappet kan göra att studerandet tar längre tid. Ett mycket stort problem är den dåliga flexibiliteten i färdtjänsten. Samma erfarenhet har drabbat föräldrar till funktionshindrade barn i förskola och grundskola. På högskolan finns en handikapphandläggare som är till stor hjälp. Motsvarande finns inte på grundskolenivå. Föräldrar till funktionshindrade barn behöver en kurator med en samordnande uppgift. Det finns endast föga undersökt om dessa föräldrars situation. RBU har gjort en studie, Livsvillkorsprojektet, där det framkommer att många av föräldrarna upplever samhället som en motpart och kontrollerande instans. Byråkratiskt krångel förekommer alltför ofta. Trots den ibland formella och omständliga handläggningen blir många av kommunens och försäkringskassans beslut felaktiga. Det finns en tendens till en alltför byråkratisk syn på behov av djupt mänsklig natur. Hälsoproblem hos föräldrarna är ofta återkommande. Dessutom inverkar oro för barnet samt ilska och maktlöshet vid kontakter med myndigheter. Många blir mycket nedstämda av att alltid behöva tala om barnets problem och svårigheter, när de i själva verket gläds åt barnen. Kristdemokraterna har därför motionerat om bättre samhällsstöd för föräldrarna. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 3. Jag yrkar även bifall till reservation 33. Elever i gymnasiesärskolan är inte som elever i gymnasieskolan berättigade till studiehjälp. För elever i särvux finns det inget studiestöd från den 1 juli 2001. Kristdemokraterna vill betona att människor med funktionshinder ska ha lika möjligheter och samma rätt till utbildning med hög kvalitet som övriga medborgare. Det är den studerandes intresse och inte utbildningsform eller tillgång till stöd som ska styra den studerandes val. Möjligheterna till studiefinansiering bör vara lika oavsett handikapp. Lagen om särskilt stöd, LSS, tolkas och tillämpas olika. Det ger besynnerliga effekter. 40 000 personer, eller fler, får inte insatser enligt LSS trots att de anses vara berättigade till det och trots att statsbidrag utgår till kommunerna. Många funktionshindrade har fått sin rätt till personlig assistans omprövad. 65 årsgränsen för personlig assistans ska försvinna, har regeringen aviserat. Men vad händer med dem som fyller 65 år i år? Okunnighet finns i kommuner om hur LSS ska tillämpas. Bristande förståelse för funktionshindret är vanligt. Det gäller även psykiskt funktionshindrade. Kristdemokraterna anser att det är nödvändigt att Socialstyrelsen snarast tar fram kriterier för bedömning av stöd till psykiskt funktionshindrade. De omfattas till stor del inte av LSS i dag. Det bör i lagen tillföras några ord i uppräkningen av grundläggande behov, nämligen: hjälp med aktivering och motivation. Detta skulle göra att de psykiskt funktionshindrade i större utsträckning även kunde få del av LSS. För närvarande ställs det större krav på omvårdnadsbehov när det gäller funktionshindrade barn för att få personlig assistans. Man menar att skolan ska hålla med assistent. Kristdemokraterna menar att samma person bör kunna vara assistent både hemma och i skolan om det anses önskvärt. Utskottet förutsätter att så kan vara fallet men exempel finns på att det inte går till så. Kristdemokraterna vill också avskaffa schabloniseringen av assistansersättningen och ersätta den med en förenklad återredovisning, enligt förslag som handikapporganisationer har lagt fram. Vidare råder det oklarhet om hjälpmedel. Det har hänt att kommunen tagit tillbaka hjälpmedel om brukaren flyttar till privat boende. Kommunen anser det vara ett hjälpmedel för vården, inte för brukaren. Särskilt har detta drabbat brukarkollektiv. Många har klagat på hjälpmedlen. Det är för dyrt och man får vänta länge. Man tycker sig inte få vad man behöver. Ofta gäller det hörhjälpmedel. Bedömning, tillgång och kostnad skiljer orättvist mellan landsting eller mellan kommuner. Ofta behöver funktionshindrade insatser inom olika områden. Det medför flera system med högkostnadsskydd. Vi kristdemokrater har motionerat om en utredning av de funktionshindrades ekonomiska situation. Glädjande nog har utskottet kommit till samma resultat. En utredning pågår om sanktioner vid kommunalt domstolstrots. Regeringen lyfte ut frågan om sanktionsmöjlighet vid beslutat men inte verkställt stöd för funktionshindrade enligt socialtjänstlagen eller Kristdemokraterna ansåg i det läget att en dålig lag inte var att föredra. Utskottet säger nu att den här lagen ska genomgå förnyad prövning när den fullständiga utredningen är klar. De erfarenheter som vinns efterhand ska tas till vara. Kristdemokraterna delar uppfattningen att det är oerhört angeläget att få till stånd sanktionsmöjligheter, varför vi godtar förslaget eftersom det förhoppningsvis snart kan prövas ånyo. Inte i någon annan fråga har jag mött så mycket klagomål som i frågan om färdtjänsten. Resorna måste planeras väl. Spontanutflykter går det inte att ordna. Resorna tar lång tid på grund av samåkning. Det drabbar studenter som pendlar - det blir svårt med extralektioner. Det drabbar också människor i arbete som måste avstå från spontant umgänge. Förseningar i färdtjänsten ger problem med arbetsgivaren. Antalet resor är för litet. Speciella behov vid transport går det inte att tillgodose. Det finns heller ingen att klaga hos. En utredning pågår men saken hastar, anser Kristdemokraterna. Kanske är det rentav bättre att ge stöd till förbättringar av tillgängligheten i kollektivtrafiken. Jag är också ersättare i miljö och jordbruksutskottet. Många företag skickar till mig bokslut och sina miljöredovisningar. Nu ser jag fram emot att få många tillgänglighets och bemötanderedovisningar. Givetvis står jag bakom våra reservationer men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 3

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1, 7 och 38 men självfallet står jag bakom övriga reservationer där Centerpartiet förekommer.

Att vi inte har kommit längre! Välfärdslandet Sverige fungerar inte för alla, långt därifrån. Brist på kunskaper, attityder och begränsade resurser kan möjligen vara förklaringar men definitivt inget försvar. Vi har långt kvar tills vi nått målet om ett samhälle tillgängligt för alla där självklarheter, t.ex. att personer med funktionshinder är medborgare med samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare, också blir självklarheter. Eller, som DHR:s förbundsordförande uttrycker det: "Ses vi som fördyrande element i samhället eller som fullvärdiga medborgare - det är detta det handlar om." Det behövs en målmedveten politik - att vi går från ord till handling, att vi lyssnar på och för en dialog med de funktionshindrade och deras organisationer och med anhöriga och personal. Mina nio år som ordförande i det kommunala handikapprådet hemma i Falun har lärt mig mycket och gett insikter. Regeringens handlingsplan är ganska allmänt hållen, utredande och i vissa delar alltför begränsande och snäv. Det är ändå - det ska också sägas - ett viktigt steg i rätt riktning som tas. Utskottsbehandlingen har också till någon del skärpt förslagen. Det gäller då en utvidgning av diskrimineringslagstiftningen, sanktionsfrågorna, den samlade ekonomiska situationen för funktionshindrade och handikapporganisationernas ekonomiska stöd. Tillkännagivandena är motiverade. Vi i Centerpartiet har i hela 22 reservationer redovisat vilka ytterligare åtgärder som vi själva, eller tillsammans med andra partier, vill se. Det är förslag av mer principiell karaktär där vi skiljer oss i synsätt från regeringen och förslag där vi har mer bråttom än regeringen med att få fram lösningar på problemen. Fru talman! Centerpartiet vill bygga ett samhälle för alla där alla medborgare behandlas med respekt och ges likvärdiga möjligheter. Människor med funktionshinder ska kunna verka i samhället som aktiva medborgare, dvs. de ska ha möjligheter till arbete, utbildning och en varierande rik fritid och ha möjligheter att delta i samhällsdebatten på samma villkor som alla andra. De ska även ges möjligheter till den valfrihet som vi andra har. Medborgarperspektivet är för oss en självklarhet. I sina förslag till nationella mål utgår regeringen, tycker vi, alltför ensidigt från ett samhällsperspektiv, inte från ett perspektiv där den enskilde sätts i centrum. Vi föreslår därför ytterligare ett nationellt mål om ett samhälle där varje människa har makt över sitt eget liv och där var och en har möjlighet att verka efter individuella förutsättningar. Lika möjligheter kan dock inte enbart skapas genom målformuleringar, utan det krävs en förstärkt lagstiftning och en förstärkt och från regeringen fristående ombudsmannafunktion. Assistansreformen har varit den kanske viktigaste insatsen för funktionshindrade under det senaste decenniet. Den är mycket viktig att värna. Självklart ska den som erhållit assistans före 65 års ålder få behålla den. Trots vad som nu sägs från regeringspartiets företrädare och utskottsmajoriteten känner jag mig inte riktigt säker på den här punkten förrän beslutet är taget. Centerpartiet anser vidare, precis som jag uppfattade Afasiförbundets och Demensförbundets representanter vid socialutskottets offentliga utfrågning, att handlingsplanen alltför ensidigt behandlar förhållandena för människor med fysiska funktionshinder och hur tillgängligheten ska öka i den fysiska miljön. Jag har även hört samma kritik från företrädare för människor med psykiska funktionshinder. Detta är, enligt vår uppfattning, en brist som bör rättas till. Vi anser att handikapplanen tydligare och mer uttalat även ska omfatta människor med dolda funktionshinder. Att kunna förflytta sig är livskvalitet, och bilen är en stor frihet. Bilstödet måste förbättras och väntetiderna för beslut kortas. Även färdtjänsten har på sina håll långa väntetider och brister. Detta ska vi inte acceptera om vi vill fokusera den enskildes möjligheter att delta i samhället på lika villkor som alla andra. Informationstekniken kan användas för att höja livskvaliteten hos människor. I Hjälpmedelsinstitutets regi pågår många intressanta projekt. Centerpartiet bejakar teknikutvecklingen och understryker att IT samhället måste göras rejält tillgängligt för funktionshindrade. Vi driver också på för en snabbare utbyggnad av telemedicinen, vilket gör vården mer tillgänglig för fler och skapar bättre möjligheter för konsultation och fortbildning. Vi vill från Centerpartiet ha en digital allemansrätt för att IT-samhället ska ge alla de möjligheter som det har förutsättningar att ge. Fru talman! Långa väntetider för att erhålla hjälpmedel eller att få dem reparerade innebär svårigheter för funktionshindrade att verka i samhället på lika villkor som andra. Centerpartiet förordar, liksom flera partier, att en hjälpmedelsgaranti införs. Många äldre köar inom sjukvården för att få sina behandlingsbara funktionshinder åtgärdade. Dessa funktionsnedsättningar är ett hinder för ett normalt liv. Köerna inom sjukvården för t.ex. åldersbetingade funktionshinder som grå starr, nedsatt hörsel eller förslitningsskador bidrar till minskad livskvalitet och stora kostnader för samhället. Centerpartiet anser att hälso och sjukvården behöver mera resurser. Vi har också aktivt bidragit till att så blir fallet, nu senast genom att sammanlagt 8 2004, som ett resultat av Centerpartiets och Socialdemokraternas försvarsuppgörelse. Viktiga satsningar kommer på primärvården, medicinska insatser hos äldre och psykiatrin, där psykiskt funktionshindrade speciellt tas fram. Tillgänglighet och mångfald är också ett mycket viktigt område. Jag menar att detta är insatser som betyder mycket för grupper i samhället som ofta är i behov av vårdinsatser, och dit hör funktionshindrade. Centerpartiet anser dessutom i likhet med flera partier, dessvärre inte regeringspartiet, att det behövs en ny vårdgaranti. Funktionshindrade har, generellt, svårare än andra att komma ut i arbete. Vi anser att arbetshandikappade måste tillförsäkras rätten till ett aktivt arbetsliv. Med en decentraliserad arbetsmarknadspolitik ökar vi möjligheterna till lokala lösningar i samråd med den enskilde. Vi måste tro på allas förmåga och vilja att arbeta eller studera, och arbetslinjen måste gälla framför passiva bidrag. Trots detta erbjuds i dag många ungdomar förtidspension innan andra vägar är prövade. Det är enligt vår uppfattning helt oacceptabelt. Ungdomshandikapprörelsen har med rätta reagerat, och åtgärder krävs. Förtidspensionering av unga ska på alla sätt undvikas. Funktionshindrades skolgång kommer min kollega Sofia Jonsson att beröra senare i debatten. Fru talman! Likvärdiga möjligheter att följa och medverka i den offentliga debatten är en viktig demokratifråga. Det gäller bl.a. personer med syn och hörselnedsättningar. Vi anser att radio och TV sändningar ska vara tillgängliga även för dem som har begränsningar i syn eller hörsel. Den digitala tekniken gör det möjligt att införa nya tjänster. Detta är rimliga krav som ska ställas på berörda företag. Tillgängliga mötesplatser är en viktig del för att funktionshindrade ska ha samma möjligheter som andra att delta i möten och sammankomster. De allmänna samlingslokalerna måste därför göras mer tillgängliga. Det gäller inte minst de föreningsdrivna samlingslokalerna, som i dag erbjuder ca 3 000 möteslokaler runtom i landet. Jag och Centerpartiet anser att staten aktivt bör stödja upprustningar som gör samlingslokalerna mer tillgängliga. De 15 miljoner kronor som i dag finns budgeterade är helt otillräckligt. Vi måste satsa mer resurser på och se över stödet till samlingslokaler ur handikappsynpunkt. Jag bevistade i helgen Bygdegårdarnas Riksförbunds förbundsstämma, som i år var förlagd till Rättvik i Dalarna. De uttalade sig mycket starkt i den riktning som jag talar för. Även tillgängligheten till vallokaler, Riksdagshuset och andra "demokratiska hus" är naturligtvis viktig, liksom till lokaler allmänt. Fru talman! Jag har nu redovisat Centerpartiets syn på och förslag till förbättringar av handikapplanen. Oavsett utgång i voteringarna kommer vi från Centerpartiet att jobba för att en rad ytterligare åtgärder målmedvetet, konsekvent och steg för steg ska tas så att välfärdslandet Sverige verkligen också fungerar för alla.

Fru talman! Regeringens proposition innehåller positiva inslag, men uppfyller inte kravet på en offensiv handikappolitik. Det finns risk för att de vackra orden och målformuleringarna kommer att grusas av verkligheten. Tillgänglighetsfrågorna är i och för sig väl framlyfta och en rad åtgärder föreslås, men det finns för mycket "bör" och för lite "skall" i propositionen. Vi välkomnar de förbättringar som gjorts av socialutskottet och som också innebär att Folkpartiet har fått några av sina yrkanden tillstyrkta eller tillgodosedda. Det gäller bl.a. sanktionsmöjligheterna, förtydligande av insatserna råd och stöd och utredningen om de funktionshindrades ekonomiska situation. Fru talman! Funktionshinder är en ojämlikhet som beror på slumpen, olycka eller sjukdom. Hur funktionshindret påverkar den enskildes möjligheter att fungera beror i hög grad på hur samhället organiseras. Människor med funktionshinder drabbas många gånger på ett fullständigt oacceptabelt sätt av problem och orättvisor i vardagslivet som en följd av sitt funktionshinder och av att det i samhället inte tas hänsyn till deras funktionshinder. Integritet, självbestämmande och delaktighet blir inte mindre viktigt för att man råkar ha en funktionsnedsättning. Sverige har fortfarande mycket att göra för att undanröja sådana hinder. Sverige har legat långt framme internationellt sett i arbetet med handikappfrågor, men har under 1990-talet blivet förbigånget av flera andra länder. Utgångspunkten för en liberal politik är alla människors lika värde och lika rätt. Därför var Folkpartiet pådrivande när det gällde den handikappreform som genomfördes när Bengt Westerberg var socialminister och som helt har förändrat livssituationen för dem som är allra svårast funktionshindrade. Tyvärr har denna reform försämrats under de socialdemokratiska regeringsperioderna, och vi anser att det är dags att återställa den i sin ursprungliga form. Folkpartiet har i sitt förslag till vårbudget också anslagit pengar för detta. Schablonersättningen och kommunernas ansvar för de första 20 timmarna är för oss viktiga återställare. Att den funktionshindrade får behålla den personliga assistenten efter 65 års ålder är också något vi länge har kämpat för och som vi också har anslagit pengar för i budgeten. Fru talman! Det behövs verkligen en tillgänglighetsreform, en reform av samma dignitet som assistansreformen. Regeringens proposition är som jag tidigare sagt bra på att lyfta fram det som behöver göras, men tidsaspekten är för lång och inga pengar avsätts för att driva på. Folkpartiet står fortfarande fast vid ansvars och finansieringsprincipen, men om Sverige ska återta något av sin position när det gäller handikappolitiken anser vi att stimulansmedel måste avsättas för att få i gång processen - detta inte minst med tanke på många kommuners besvärliga ekonomiska situation. Folkpartiet är berett att prioritera tillgängligheten för funktionshindrade, och vi avsätter därför 5 miljarder kronor under de närmaste åren för att det verkligen också ska hända något. För Folkpartiet är en tillgänglighetsreform en nödvändig del av helheten. En sådan är också nödvändig för att funktionshindrade aktivt ska kunna fungera på arbetsmarknaden. Vår vision är att funktionshinder inte ska behöva innebära en mängd handikapp för den enskilde. Med en tillgänglighetsreform kan de funktionshindrades livskvalitet och frihet kraftigt öka. Det är en fråga om människosyn ifall man är beredd att göra det eller inte. Fru talman! Att bli diskriminerad är att få sin värdighet kränkt. Folkpartiet vill förbjuda diskriminering i grundlagen. Det finns två grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter: konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Konventionerna bygger på förklaringen om de mänskliga rättigheterna som antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. I socialutskottets betänkande föreslås att Diskrimineringsutredningens uppdrag bör utvidgas till att avse frågan om tillgänglighet för funktionshindrade i vid bemärkelse, och det är ett steg framåt i förhållande till propositionen. Folkpartiet har dock ett annat förslag. I regeringsformens 2 kap. om grundläggande fri och rättigheter finns även två bestämmelser om diskrimineringsförbud, nämligen 15 § om etniska minoriteter och 16 § om könsdiskriminering. Här anser Folkpartiet att 2 kap. bör utökas med förbund mot diskriminering av funktionshindrade. Med ett sådant tillägg får funktionshindrade möjlighet att göra sin sak gällande i svensk domstol. Fru talman! Den 1 januari 1998 ändrades reglerna om överklagande av beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Endast vissa beslut om bistånd kan numera överklagas genom s.k. förvaltningsbesvär. Övriga beslut kan överklagas genom den för den enskilde mindre förmånliga laglighetsprövningen. I praktiken har detta inneburit att den enskilde funktionshindrade i större utsträckning än tidigare måste förlita sig på kommunens goda vilja för att få stöd för andra insatser än dem som räknas upp i 6 § socialtjänstlagen, såsom t.ex. ledsagning och avlösning. Förändringarna har visat sig ge en försämrad rättstrygghet för den enskilde. Detta finner vi oacceptabelt och möjligheterna till överklagande måste återställas. Fru talman! Det förekommer också flera fall där kommuner inte verkställer domstolarnas domar. Det är ett flagrant övergrepp mot de medborgerliga rättigheter som slagits fast i lag av riksdagen. Därför välkomnar vi att det nu äntligen föreslås att länsstyrelserna ska få förelägga en kommun eller ett landsting vid vite att följa en lagakraftvunnen dom. Regeringen drar i sin proposition den viktiga slutsatsen att det finns brister i rehabiliterings och habiliteringsbehovet och att många områden bör utvecklas ytterligare. Det är därför anmärkningsvärt att regeringen i ett så viktigt dokument som denna proposition endast lyfter fram behovet av tidigt insatta åtgärder för barn och ungdomar. Behovet av tidigt insatta åtgärder ska gälla oavsett ålder. Rehabiliteringen måste också ses i ett livslångt perspektiv och inte bara som en insats för yrkesverksamma eller för dem som kan rehabiliteras tillbaka till yrkeslivet. Utskottets majoritet hänvisar till den kommande nationella handlingsplanen för utveckling och förnyelse av sjukvården med en förhoppning om att den ska lösa problemen. Vi anser dock att Socialstyrelsens uppdrag om en kartläggning av på vilket sätt landstingets barn och ungdomshabilitering är tillgängliga för barn och ungdomar också ska innefatta ett uppdrag att kartlägga de vuxnas behov. Fru talman! Tekniska hjälpmedel kan bidra till att omgivningen inte längre blir ett problem för den som har ett funktionshinder. Funktionshindret leder inte längre till ett handikapp. Det är också viktigt med en hög kvalitet i hjälmedelsförskrivningen. Den enskilde måste få sitt hjälpmedel anpassat individuellt och också få hjälp med att rätt använda det. När förskrivningen sprids ut på för många personer finns det en risk för att kvaliteten sjunker. I stora delar av landet bygger landsting och kommuner upp parallella organisationer för hjälpmedel. Detta är slöseri med kompetens och resurser. Väntetiderna är också ett stort problem för dem som behöver ett hjälpmedel. Man ska inte behöva vänta i månader. Enkla hjälpmedel ska man kunna få direkt och komplicerade hjälpmedel inom tre månader. Därför föreslår Folkpartiet att den vårdgaranti som vi kämpar för på sjukvårdsområdet även ska omfatta tekniska hjälpmedel. Fru talman! Regeringen klargör i sin proposition att man betraktar Handikappombudsmannen som en central, statlig förvaltningsmyndighet när man säger: "En central statlig myndighet bör ges en samordnande, stödjande och rådgivande roll i arbetet för att göra samhället tillgängligt." Enligt regeringens bedömning är Handikappombudsmannen en lämplig myndighet för dessa uppgifter. Vi anser att ett nationellt tillgänglighetscentrum kan behövas, men det skulle kunna placeras hos t.ex. Hjälpmedelsinstitutet. Folkpartiet anser att Handikappombudsmannen ska vara fristående från regeringen och i stället underställas riksdagen. Vi tycker att de s.k. Parisprinciperna är riktiga. Om Sverige ska följa de uttalanden som gjorts i Parisprinciperna kan Handikappombudsmannen inte vara annat än en från den verkställande makten fristående institution som med stöd av lag har att bevaka funktionshindrades intressen. Fru talman! Bidragen till handikapporganisationerna fyller en stor funktion i vårt samhälle, dels för att stödja arbetet inom handikapporganisationerna för medlemmarnas bästa, dels för att i hela samhället sprida den kunskap som de besitter. Vi anser att det nya förslaget till bidrag till handikapporganisationerna har flera brister. Det kommer att gynna stora organisationer på bekostnad av små som kan komma att drabbas hårt. Vi vänder oss också mot det nya systemet, att Socialstyrelsen ensam ska fatta beslut om bidragen. Det står klart att regeringen önskar skapa mer lätthanterliga organisationer med det här förslaget eftersom det kommer att leda till färre handikapporganisationer. Vi avvisar regeringens centralisering av stödet till handikapporganisationernas och vi anser att regeringen bör riva upp förordningen. Fru talman! I mitt anförande har jag hunnit beröra bara några av våra 25 reservationer. Övriga reservationer kommer att tas upp av andra företrädare för Jag står naturligtvis bakom alla de reservationer som jag har skrivit under, men yrkar nu bifall endast till reservation nr 13 vid mom. 13 och reservation 49 vid mom. 45.

Fru talman! Jag vill börja mitt anförande med att tacka fru talman för ett gott samarbete och ett gott kamratskap under alla dessa år, eftersom det här är min sista debatt här i riksdagen, åtminstone under den här mandatperioden. Tack så mycket. Fru talman! "Hinder för funktionshindrades rätt att delta fullt ut i samhället ska rivas." Så står det i regeringsförklaringen inför detta riksmöte. Den nationella handlingsplanen, som riksdagen ska besluta om inom några timmar, utgör ett viktig steg i detta arbete. Detta är inte bara den viktigaste reformen den här mandatperioden utan en av de mest angelägna reformer som vi haft att behandla på flera mandatperioder. Det handlar ytterst om demokrati och människors lika värde. Det handlar om att gå från de vackra orden i högtidstalen till praktisk handling som syns i funktionshindrade människors vardag.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 Moderaterna mönstrar ut sig från gemenskapen till skillnad från vad Lars Elinderson sade. Den som betvivlar detta kan läsa reservation nr 11. Moderaterna vill inte ha krav på att fastighetsägare ska anpassa sina lokaler. Man vill inte har krav på handeln att göra butikerna tillgängliga. Man vill inte ha krav på trafikföretagen att göra tåg, bussar och flygplan tillgängliga. Till detta kan vi lägga Moderaternas nej till att stödja den lag som nu är i kraft och som förbjuder diskriminering av funktionshindrade i arbetslivet. Moderaterna väljer arbetsgivarnas, fastighetsägarnas och trafikföretagens intressen framför människor med funktionshinder. Detta är upprörande och uppseendeväckande. När det gäller att gå från ord till handling, när det gäller att ta beslut som är uppfordrande, då blir den moderata politiken ett tydligt redskap för arbetsgivare, för ägarmakt och för kapitalintressen mot omsorgen om de funktionshindrades intressen och möjligheter. Jag vill gärna korrigera Lars Elinderson på en punkt. Ekeskolan i Örebro har inte lagts ned och kommer inte att läggas ned. Det är fler elever än någonsin som söker sig dit nu. Skolan kommer att ha fler elever i höst än tidigare. Skoldelen kommer att vara kvar enligt denna kammares beslut, och stödet till de kommunala skolorna och deras möjligheter att på hemmaplan stödja funktionshindrade elever kommer att utvecklas. Fru talman! Den moderna svenska handikappolitiken har på många sätt sina rötter i 60-talets jämlikhetsträvanden. Tidigare var det en fråga för den enskilde och dennes omgivning att möta de hinder i tillvaron som funktionshinder innebär. Välgörenhet och institutioner var tillsammans med anhörigas insatser det som fanns att tillgå. Men under 60-talet skedde en omsvängning som i stället gradvis tog sikte på ett synsätt där miljön och samhällets utformning skulle förändras. 1972 skriver HCK, Handikappförbundens Centralkommitté följande: "Handikapp är i stor utsträckning en följd av samhällets brister. Därför kan handikapp elimineras. Det gör man genom att förändra samhället." Denna beskrivning gjorde handikappfrågorna långt mer politiska än de var tidigare. Sedan dess har många viktiga steg tagits för att göra samhället mer jämlikt och skapa bättre förutsättningar för delaktighet för människor med funktionshinder. Hela tiden har en otålig handikapprörelse varit inspiratör och pådrivare. Jag ska inte göra någon omfattande uppräkning av varje steg i utvecklingen, men ändå notera att handikappreformen från 1994 har inneburit stora förbättringar för en grupp människor med omfattande funktionshinder. Den initierades av den dåvarande socialdemokratiska regeringen och den dåvarande biträdande socialministern Bengt Lindqvist 1989. Jag har noterat att Bengt sitter på läktare och lyssnar på den här debatten. Sedan genomfördes reformen med Bengt Westerberg i Folkpartiet som socialminister. Jag vill i det sammanhanget ytterligare korrigera det som har sagts här tidigare. Lagen om assistansersättning har inte urholkats. I dag har fler människor assistansersättning, och de som har assistansersättning har det fler timmar än någonsin tidigare. Fru talman! Jag vill också passa på att nämna FN:s standardregler i det här sammanhanget - ett väldigt viktigt dokument som Bengt Lindkvist har stor del i och som bl.a. Sverige har förbundit sig att följa. Fru talman! I Handikappombudsmannens sjätte rapport till regeringen står bl.a. följande: "Otillgänglighet leder till att den demokratiska arenan blir förbehållen den som inte har ett funktionshinder." Jag tror att det är oerhört viktigt att vi ser hinder i tillgängligheten som demokratiproblem och att det handlar om mänskliga rättigheter, därför att brister i tillgänglighet och bemötande handlar till mindre del om lagstiftning och ekonomiska resurser och mer om attityder och fördomar. Ser vi det som ett demokratiproblem, står det också över vanliga diskussioner om vad som ska prioriteras.

Herr talman! Jag ska nu något kommentera de tillkännagivanden som utskottet gör. Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken är ett mycket omfattande aktstycke. Den fångar ett mycket brett spektrum av handikappområdet. Den har också till stora delar karaktären av inriktning och målsättningar. På några punkter innehåller planen skarpa förslag, på andra anger den mål med avisering om kommande förslag. Utskottet har funnit att det är värdefullt att på några områden komplettera och förtydliga planen med ytterligare konkreta och skarpa åtgärder. Det är väldigt glädjande att ett enigt utskott nu beställer en utredning om funktionshindrades ekonomiska situation. Det är angeläget att se hur ekonomin faktiskt ser ut för den enskilda människan med funktionshinder, men också att ta reda på vilka faktorer som styr och hur dessa faktorer är riktade till varandra. Hur väger avgifter och kostnader förknippade med funktionshindret jämfört med inkomsterna? Är det rimligt att människor med medfödda eller förvärvade funktionshinder tvingas att leva på förtidspension hela livet? Och om inget annat finns att tillgå - räcker då den nuvarande nivån? Vad kan ytterligare göras för att förbättra möjligheterna till arbete och egen inkomst för människor med funktionshinder? Det är en viktig kunskap att ta fram för att kunna gå vidare med så effektiva instrument som möjligt. Utskottet anser att det är utmärkt att det nu utreds hur diskriminering i näringsverksamhet ska elimineras. Men vi anser också att diskriminering i vid mening måste utredas. Det handlar om på vilket sätt man med aktiva informationsinsatser och kunskapsuppbyggnad, men också med konkreta regelverk, kan ta itu med att riva de hinder för tillgänglighet som attityder och fördomar medför. Vidare vill utskottet se sanktionsbestämmelser både vad gäller kommande förändringar i plan och bygglagen och också beträffande kollektivtrafiken. Vi tycker att erfarenheten lärt oss att det inte räcker med lagbestämmelser. Det måste också kosta att inte uppfylla det som regering och riksdag beslutar. Utskottet finner det också angeläget att regeringen noga följer hur den nya ordningen för fördelningen av stödet till handikapporganisationerna fungerar. Det är mycket positivt med den kraftiga förstärkning av bidragsnivån som nu sker, men det är viktigt att organisationerna bedöms utifrån de särskilda förutsättningar som gäller för respektive handikappgrupp. Här är det för närvarande svårt att helt överblicka konsekvenserna av nyordningen. Jag håller med Kerstin Heinemann om att det finns en del frågetecken. Jag tycker att utskottet med det tillkännagivande vi gör har mött upp den oro och de krav som finns i skilda delar av handikapprörelsen. För att understryka detta gör vi i utskottet det här tillkännagivandet för att ytterligare markera betydelsen och visa att vi tar de signaler vi fått på fullt allvar. Herr talman! För den som räknar reservationer kan det förefalla som att det råder en väldigt stor oenighet om den nationella handlingsplanen. Så är det nu inte. Så är inte sakläget. Flertalet reservationer är egentligen tillgodosedda, vilket den noggranne läsaren säkert noterar. Men på några punkter finns det skiljelinjer. Jag har tidigare nämnt att moderaterna går egna vägar och inte vill se några krav på arbetsgivare, fastighetsägare och trafikföretag. Ett annat område som tas upp i reservationerna är krav på hjälpmedelsgaranti. Vi delar inte uppfattningen att man löser de här problemen med en garanti. Vi delar den bedömning som Socialstyrelsen gör om att det inte är en garanti utan förändringar i organisation och förhållningssätt samt mer resurser som behövs. En garanti blir om den införs på de här grunderna precis som det borgerliga modellbygget i Västra Götaland: ett luftslott som sakta men säkert sjunker ihop när det konfronteras med verkligheten. När det gäller habilitering och rehabilitering för vuxna vill jag hänvisa till den kommande nationella handlingsplan för hälso och sjukvården som kommer att framläggas för riksdagen senare under året. Folkpartiet tar i en reservation upp ansvars och finansieringsprincipen. Folkpartiet vill under anvisa 5 miljarder kronor för att stimulera ökad tillgänglighet. Jag tror att det sättet att se på denna fråga är felaktigt. Börjar vi skicka särskilda pengar till riktade insatser befinner vi oss snart i en situation där inget görs för att förbättra tillgängligheten om det inte kommer pengar med besluten. Poängen med handlingsplanens upplägg är att hävda ansvars och finansieringsprincipen, precis på det sätt som handikapprörelsen under lång tid kämpat för. Det är grundläggande att varje verksamhet har ansvar för sitt eget område, att det råder jämlika förutsättningar och att det finns möjlighet till full delaktighet. Jag håller med Kerstin Heinemann om att kan behövas ytterligare förstärkningar av kommunernas ekonomi för att möta upp de ökade kraven. Men då vill jag se en uppräkning av det generella statsbidraget till kommunerna och inte riktade pengar till särlösningar. Avslutningsvis, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Hans Karlsson inledde sitt anförande med ett förstamajtal, nästan. Jag vill påminna om att det är den sista maj i dag. Han gjorde det här till en klasskampsretorisk debatt mellan moderater och socialdemokrater där han ställde kapitalet mot folket och de handikappades rättigheter. Jag får säga att jag tycker att det är en ganska larvig eller naiv beskrivning av de motsättningar som finns. Det mesta av den kritik han riktade mot oss är helt felaktig, men på en punkt har han rätt, nämligen i fråga om retroaktivitet när det gäller plan och bygglagen. Vi vill inte med det underlag vi har nu ta ställning för en retroaktiv lagstiftning som tvingar fram ombyggnad också av gamla byggnader och lokaler eftersom det inte finns någon ekonomisk grund för en sådan lagstiftning. Vi har däremot i vår reservation sagt att vi avvaktar den redovisning som kommer i regeringens proposition i höst. Det finns två andra frågor som jag vill beröra i min replik, först LSS och sedan Ekeskolan. Jag skulle först vilja ställa en fråga: Om det var en socialdemokratisk reform som den borgerliga regeringen genomförde för fem sex år sedan, hur kommer det sig då att socialdemokraterna har gjort så stora förändringar, så stora försämringar, av reformen? Det är över 40 000 människor som enligt Handikappombudsmannen har rätt till assistans enligt de bestämmelser som gäller men som inte får det. Det har skett försämringar av enskilda människors villkor när det gäller rätten till assistans. Ekeskolan, avslutningsvis, ska inte avvecklas som specialskola säger Hans Karlsson. I regeringens direktiv till den utredning som Hans själv sitter som ordförande för refereras till riksdagsbeslutet på följande sätt: Även för Ekeskolan innebär riksdagens beslut att specialskolan ska avvecklas successivt och att resurscentrumet ska stärkas redan fr.o.m. den
Herr talman! Om vi börjar med det senaste så är det skolformen specialskola för den här målgruppen som ska avvecklas och inte själva skolan. Det är en viktig skillnad, Lars Elinderson. Fler elever med svåra funktionshinder kommer på detta sätt att få mer stöd. Och vill man få det på hemmaplan får man det på hemmaplan. Det är en förstärkning av funktionshindrade elevers möjligheter att utvecklas i samhället. Sedan till detta med vad moderaterna vill och inte vill. Jag tycker att det är väldigt trist, Lars Elinderson, att moderaterna mönstrar ut sig på detta sätt, men det är ju så. Det är ju moderaterna som går emot huvudlinjerna i detta med att nu ta krafttag, att ta rejäla steg framåt för att ta itu med brister i tillgängligheten. För den som inte tror på vad jag säger rekommenderar jag läsning av reservation 11. Där står det: "Förslaget om att retroaktivt ställa nya krav på befintlig bebyggelse är enligt utskottets mening inte realistiskt. Motsvarande kan också sägas vad gäller målen för kollektivtrafiken." Moderaterna går alltså emot att vi ska ställa krav på förändringar i befintliga bestånd vad gäller både fastigheter och fordon som transporterar människor. Jag vill också ta upp det här med moderaternas förhållande till arbetsgivare. När vi debatterade och röstade om den frågan här i kammaren gick moderaterna emot kravet på att förbjuda att funktionshindrade människor diskrimineras i arbetslivet. Moderaterna tycker tydligen att detta är okej eftersom man inte vill införa denna lagstiftning.
Herr talman! För att börja med Ekeskolan så gällde den kritik som jag riktade mot i synnerhet Hans Karlsson, även om den var riktad mot regeringen i mitt anförande, att specialskolan som skolform avvecklas. Det är vad som sker, vilket också Hans Karlsson medger från talarstolen. Vi är kritiska mot att Ekeskolan som specialskola för multihandikappade barn avvecklas och i stället ersätts med en annan organisation som minskar de funktionshindrade elevernas, de speciella elevernas, valmöjligheter. När det gäller retroaktiviteten i lagstiftningen efterlyser jag - jag har gjort det i utskottet och jag har gjort det i andra sammanhang - en bedömning av storleksordningen för kostnaderna för den här anpassningen. Jag har inte kunnat få en sådan. Det finns inte någon i underlaget för propositionen och inte i utskottets ställningstagande. Hans Karlsson sade vid ett tillfälle att det rör sig om 3-4 miljarder. Vore det så skulle man kanske kunna diskutera om även vi skulle kunna ställa oss bakom det här yrkandet. Men det finns andra redovisningar som säger att kostnaderna snarast ligger runt 30-50 miljarder kronor. Vi tycker att det är rimligt att både socialdemokrater och moderater innan vi fattar beslut här i kammaren har en klar bild av ekonomiska och andra konsekvenser av den lagstiftning vi här ska besluta om. Därför har vi yrkat avslag på den delen av propositionen.
Herr talman! Det är ändå så att Lars Elinderson och moderaterna på det här sättet väljer fastighetsägarnas intresse före de funktionshindrades. Man väljer trafikföretagens intresse före de funktionshindrades. Man väljer arbetsgivarnas intresse före de funktionshindrades. Om vi ska förändra samhället i den riktningen att det blir tillgängligt, Lars Elinderson, kommer det att kosta pengar för alla delar i samhället. Då handlar det faktiskt om att varje sektor ska stå för sina kostnader. De som nyttjar den sektorn ska vara med och betala. De som åker kollektivtrafik, som hyr lokaler eller vad det nu är ska stå för kostnaden, oavsett om den är 3 miljarder, 8 miljarder eller vad den nu landar på. Vi kan inte använda kostnaden för detta som ett hinder för att gå vidare med ökad tillgänglighet. Vi går vidare med ökad tillgänglighet oavsett vad det kommer att kosta, Lars Elinderson. Till specialskolan. Vi har gjort en lång resa i Sverige för att komma ifrån särlösningar och ha mer generella modeller. Det gäller också skolan. Som förälder till en utvecklingsstörd son vet jag vad detta betyder. Jag vet vad det betyder att ha möjlighet att faktiskt få umgås med sina kamrater från hemmaplan, att man får känna sig vara en i gemenskapen i skolan. Vi ska inte mönstra ut människor för att de har det ena eller det andra funktionshindret. Alla ska ha rätt att finnas med överallt, Lars Elinderson.
Herr talman! Hans Karlsson gjorde ett klarläggande när det gäller personliga assistenter och sade att det är betydligt fler som får sådana i dag. Det är sant. Men det handlar också lite grann om vad det är man får. Det är kanske inte kvantiteten utan kvaliteten det handlar om. Många upplever i dag väldigt mycket mer krångel, omprövningar och långa väntetider. Vi har barn som inte får ha sin personliga assistent med sig i skolan, utan hänvisas till andra som ska hjälpa dem. Det är försämringar av handikappreformen, anser vi i alla fall. Herr talman! I mitt anförande sade jag att vi står fast vid ansvars och finansieringsprincipen. Men vi har mer bråttom än regeringen att se till att tillgängligheten blir verklighet. Därför har vi valt att avsätta pengar för att snabba på detta. Vi tror inte att det kommer att kunna klaras till 2010, inte ens de enkla åtgärderna. Titta bara när ni går ut i Stockholm och andra städer hur många trottoarkanter som fortfarande är oöverstigliga hinder för dem som är rullstolsburna eller har andra typer av handikapp!
Herr talman! Jag tycker att det är bra, Kerstin Heinemann, om vi bestämmer oss för att diskutera vad som är det verkliga problemet. Det är inte att vi har skurit ned i assistansersättningen, utan att vi faktiskt har byggt ut den. Fler än någonsin har assistansersättning, och de som har assistansersättning har fler timmar än någonsin. Om vi är överens om det sakläget kan vi faktiskt börja diskutera problemen. Jag håller med Kerstin Heinemann om att det finns problem. Det finns byråkrati. Det finns fyrkantighet i sättet att lösa problem. Jag är minst sagt mycket irriterad över att det fungerar på det sättet och över att den brist på samarbetsförmåga mellan olika huvudmän som understundom manifesteras är så stor, liksom att man inte löser detta problem. Men jag vet också exempel runtom i Sverige där man har ett utmärkt samarbete och där man har kommit ifrån fyrkantigheten. Jag tror att det väldigt mycket handlar om attityder och ökad kunskap. I handlingsplanen finns också pengar för att ta itu med detta. Jag tycker att Kerstin Heinemann och jag ska hjälpas åt, tillsammans med alla övriga här i kammaren, att driva på utvecklingen och visa vår otålighet med den här fyrkantigheten. Vi ska se till att det inte är människors sätt att se på och tolka reglerna lokalt som avgör utan att det faktiskt är de intentioner som regering och riksdag har. Sedan till stimulansbidraget. Jag delar den otålighet som Folkpartiet och Kerstin Heinemann ger uttryck för. Men jag tror fortfarande inte att det är rätt väg att vi skickar mer pengar varje gång vi ställer krav på ökad tillgänglighet. Då kommer det att gå långsammare framåt än med den modell som vi nu väljer, Kerstin Heinemann.
Herr talman! Det verkar som om Hans Karlsson inbjuder till att vi skulle kunna ta tag i frågorna runt den reform som gäller de personliga assistenterna. Det är vi villiga att göra. Man kanske kunde börja med att de 20 timmar som kommunerna nu är ansvariga för återgår till staten. Då kunde vi i alla fall minska de samarbetsproblemen. Jag tror att det också skulle innebära väldigt mycket för de brukare som är drabbade av detta. Folkpartiet har inte heller för avsikt att ständigt, och det har vi väl inte gjort heller, skicka med pengar så fort man behöver genomföra någonting nytt. Men vi tycker ändå att Sverige har halkat så långt efter när det gäller tillgängligheten att det är befogat att se till att det blir fart på en ordentlig tillgänglighetsreform i
Herr talman! Vi talar först om de 20 timmar som kommunerna i dag ska stå för. När vi gjorde förändringen för några år sedan handlade det om att eliminera ett antal situationer där det uppstod tvist om vem som skulle betala. Det gjorde vi genom att se till att det alltid är kommunen som står för de 20 första timmarna. Min erfarenhet, Kerstin Heinemann, är faktiskt att den här förändringen har inneburit färre diskussioner och mindre väntetid för brukarna. Så länge vi har den ordningen att kommunerna och staten är huvudmän inom det här området - det tycker jag att vi ska fortsätta att ha, och det tror jag också att Folkpartiet är överens med oss om - kommer det att finnas gränsavsnitt som vi måste lära oss att hantera. Framför allt måste huvudmännen lära sig att hantera dem. Jag är hoppfull, men jag är otålig på den punkten.
Herr talman! Jag skulle också vilja ställa två frågor till Hans Karlsson. Den första ansluter till det Kerstin Heinemann har tagit upp om assistansersättningen. Jag klargjorde i mitt anförande att när det gäller den förändring som vi under flera år har krävt, att den som har erhållit assistans före 65 års ålder också ska få behålla den, har regeringen under en längre tid sagt att det ska komma en proposition. Min mycket konkreta fråga är: När kommer propositionen och när kan vi räkna med att se resultat? Den andra frågan handlar om de allmänna samlingslokalerna, vilket jag avslutade mitt anförande med. De är viktiga mötesplatser. Med Hans Karlssons folkrörelsebakgrund utgår jag från att vi är ense på den punkten. När man ser de behov som finns, som kanske ligger på 90-100 miljoner, och staten anslår 15 miljoner inser man att det är mycket snålt hanterat från statsmakternas sida. Vi har krävt mer pengar och i det här betänkandet föreslås en översyn av reglerna så att särskilda handikappersättningspengar skulle kunna gå till att bygga om samlingslokaler. Då är min fråga: Borde inte det kunna vara en liten men ändå mycket viktig åtgärd för demokratins skull och för de funktionshindrades rättigheters skull?
Herr talman! Om vi börjar med 65-årsgränsen känner Kenneth Johansson till att socialutskottet har en lång och offensiv historia där. Vi har varit pådrivande för att ta bort åldersgränsen. Det finns anledning att över huvud taget diskutera den typen av åldersgräns. Vi är överens, Kenneth Johansson. Tidtabellen får Kenneth Johansson senare fråga socialministern om. Jag är inte involverad i de förhandlingar som naturligtvis måste ske mellan de olika huvudmännen om på vilket sätt en övergång kan ske. Sedan till frågan om samlingslokaler. Jag vill hänvisa till det jag har sagt tidigare. När vi ska göra saker som ökar tillgängligheten och göra det möjligt att åstadkomma ett jämlikt samhälle med full delaktighet är det inte riktade insatser och särlösningar som vi eftersträvar, Kenneth Johansson. Jag delar Kenneth Johanssons bedömning att det behövs mer pengar till samlingslokaler. Men jag vill inte ha den ordningen att vi anvisar särskilda medel för att möta kraven på ökad tillgänglighet. Jag vill att vi över huvud taget ska se över möjligheterna att öka anslaget och stödet till samlingslokaler och på det sättet göra det möjligt att i raskare takt svara upp mot det mycket rimliga krav som handlingsplanen nu ställer.
Herr talman! Jag har inte samma långa erfarenhet av socialutskottet. Men om det har varit ett långt och offensivt arbete har resultatet i den del som rör 65 årsgränsen haft ganska begränsad effekt. Jag hoppas och tror nu att en ändring ska komma. Jag hoppas också att slippa stå här - medan kanske Hans Karlsson är i Bryssel eller på något annat ställe - om ett år eller ett halvår och vara besviken över att det inte har hänt något. I stället hoppas att få uttrycka min glädje över att vi äntligen har kommit till rätta med den problematiken. När det sedan gäller de allmänna samlingslokalerna vet jag vad särskilda insatser betyder för en förening, som samlar ihop pengar med hjälp av lotter och insamlingar, för att kunna få rampen eller hörslingan installerad. Jag tycker att det är rimligt att man har den typen av insatser, speciellt när det handlar om föreningsdrivna lokaler.
Herr talman! Oavsett var jag befinner mig vid det tillfälle som Kenneth Johansson nämner kommer jag att vara lika besviken som Kenneth Johanson om inte frågan om 65-årsgränsen är löst. Vi är helt överens på den punkten. Jag tror att vi också är tämligen överens när det gäller samlingslokaler. Möjligtvis har vi lite olika metoder för att nå fram till det vi vill åstadkomma. Vi tror fortfarande att det är genom generella insatser som vi ska möta behoven, önskemålen och kraven på ökad tillgänglighet och inte genom särlösningar, Jag är väl medveten om ideella föreningars ekonomiska situation och tuffa kamp för att klara de föreningsdrivna lokalerna. Men jag tror att det är genom generella lösningar och inte med särlösningar som vi bäst löser det problemet.
Fru talman! Hans Karlsson tog upp fördelningen av statsbidrag till handikapporganisationerna. Som jag förstod det hade vi alla i utskottet, inklusive Hans Karlsson, räknat med att riksdagen skulle få avgöra fördelningen av bidragen till handikapporganisationerna. Vi fick sedan besked att regeringen ansåg sig äga frågan och därmed själv skulle besluta i frågan. Regeringen har lämnat i uppdrag åt Socialstyrelsen att fördela pengarna enligt den nya modellen. Jag upplevde det själv som att Hans Karlsson var snopen inför det beskedet. Utskottet har valt att göra ett tillkännagivande som Hans Karlsson redogjorde för här. Där säger utskottet: "effekterna av de nya reglerna måste följas upp och utvärderas. Särskilt bör därvid kartläggas och analyseras hur övergången påverkar de mindre organisationerna som inte till fullo uppfyller de formella kriterierna för att erhålla statsbidrag". Det som har varit särskilt omtalat förut är att Demensförbundet har fått betydligt mindre per medlem tidigare. Innebär den här skrivningen att det får mer medel nu? Kristdemokraterna tycker fortfarande att den här frågan borde hamnat på riksdagens bord, och därför har vi reserverat oss. Jag vore tacksam att få veta hur det är. Den här uppföljningen kommer att ta tid. Om några får mycket mindre bidrag än andra tar det ett tag innan det kan rättas till.
Herr talman! När det gäller bidragen till handikapporganisationerna tycker majoriteten i utskottet att vi med det tillkännagivande som vi nu gör möter de krav som ställts i motioner och också den oro och de synpunkter som redovisats från handikapprörelsen. Det handlar om att ingen av oss i dag riktigt vet hur den nya fördelningen kommer att slå. Vi vet inte om den kommer att innebära problem eller om den blir bättre än det som har varit tidigare. Jag tycker att det är viktigt att regeringen nu följer upp det. Även om frågan hade varit i riksdagen hade vi inte kunnat sitta här och detaljreglera och dela ut si många kronor till den organisationen och så många till den andra. Det gäller hela tiden att lämna uppdraget utifrån utställda kriterier till någon myndighet att fördela pengarna. Jag är fullständigt trygg i det tillkännagivande vi nu gör och den möjlighet vi pekar på att följa upp. Om det skulle visa sig att någon eller några organisationer kommer dåligt ut i den nya modellen är det ett tydligt besked till regeringen att i det läget se över fördelningen.
Herr talman! Jag tackar Hans Karlsson för besked. Men man måste väl veta något om utfallet med den nya fördelningsmodellen. Innebär det t.ex. att Demensförbundet får mer pengar per medlem? Jag tycker att man måste veta åt vilket håll det går. Det hade tidigare halva bidraget per medlem jämfört med andra organisationer. Det låter annars som den finska pensionsreformen som man fattade beslut om utan att över huvud taget veta hur den slog. Det är en sak att man inte vet exakt hur det slår, men man måste väl veta åt vilket håll det lutar?
Herr talman! Eftersom den nya ordningen ännu inte är sjösatt och pengarna inte är utdelade är det ganska rimligt att säga att vi inte vet exakt hur det kommer att slå. Jag tycker att också kristdemokraterna kan känna sig trygga i det faktum att vi nu gör det tillkännagivandet. Det hade varit bättre om alla partier hade slutit upp kring det. Då hade det varit starkare. Nu får vi nöja oss med att det är en tydlig majoritet av utskottet, och förhoppningsvis senare riksdagen, som gör tillkännagivandet. Jag tycker att vi kan känna tilltro till det. Herr talman! Innan jag lämnar talarstolen vill jag passa på att tacka förste vice talmannen för de här åren i kammaren och i riksdagen. Jag vill också passa på att tacka min meddebattörer och alla andra kolleger i riksdagen som har deltagit i debatter och i gemenskap på olika sätt. Jag vill också tacka riksdagens tjänstemän för de här nio åren, eftersom jag nu har min sista debatt här i riksdagen. Tack!

Herr talman! Vägen till full delaktighet och jämlikhet för funktionshindrade går via diskrimineringsbekämpning och mänskliga rättigheter. Det handlar alltså inte om att hitta särlösningar för funktionshindrade eller att lägga handikappolitiken i en sidovagn som körs vid sidan av. Det gäller t.ex. kommunernas ansvar för sina medborgare, trafikbolagens ansvar för sina passagerare eller näringsidkarnas ansvar för sina kunder. Propositionen Från patient till medborgare har utformats i ett samarbete mellan regeringen och Vänsterpartiet. Propositionen är ett steg framåt när det gäller att stärka de funktionshindrades rättigheter i samhället. Socialutskottet har i sitt betänkande förstärkt och utvecklat propositionen med fyra tillkännagivanden. Jag menar inte att vi kan slå oss till ro med det här betänkandet. Det finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra. Men jag menar att betänkandet innehåller många bra förslag, och har en tydlig inriktning på handikappolitiken mot målet full delaktighet och jämlikhet. Jag ska redovisa några av de förslag som finns i betänkandet. Det handlar om ett tillgängligare Sverige. I betänkandet redovisas en tidsplan - år 2010 ska enkelt åtgärdade hinder för tillgängligheten vara åtgärdade. Det inrättas också ett nationellt center för rådgivning i frågor om tillgänglighet. Det fastställs ett mål - år Betänkandet handlar också om ett rättssäkrare Sverige. Länsstyrelserna ska få möjlighet att ålägga en kommun eller ett landsting ett vite om de inte följer en lagakraftvunnen dom. Så här sade HSO:s ordförande Berndt Nilsson vid socialutskottets hearing: "Domstolstrotset är den yttersta formen för det kollektiva samhällets dåliga bemötande av människor. Det är också förödande för lagmoralen i landet. Varför kan vissa kommuner, och för den delen också landsting, trotsa lagen när jag som privatperson inte får trots lagen?" Det är en oändligt viktig lagstiftning som nu införs. Har en individ rätt till vissa insatser enligt lag så ska denna rättighet inte kunna suddas ut genom domstolstrots. Vänsterpartiet har vid upprepade tillfällen motionerat om sanktioner mot domstolstrots. Vi är mycket nöjda med att först Bengt Lindqvist lyfte fram frågan i sin utredning, och att regeringen slutligen ställt sig bakom en lagstiftning på området. Det handlar också om att utöka tillgängligheten till information. I betänkandet ges Demokratiutredningen i uppdrag att lämna förslag om hur rätten till anpassad samhällsinformation bl.a. med hjälp av den nya tekniken ska stärkas. Det handlar om ett utökat brukarstöd. En försöksverksamhet med personligt stöd till brukare med funktionshinder ska inledas i handikapporganisationernas regi. Det handlar om ökad kompetens och ökat bemötande. Bl.a. ska ett utbildningsunderlag i handikappolitiska frågor tas fram för statsförvaltningen. Medel ska också avsättas för en flerårig satsning på kompetensutveckling för personal på olika samhällsområden just när det gäller bemötande av personer med funktionshinder. Detta är viktigt. Tidigare i debatten har ju redovisats de problem som finns för funktionshindrade att få sina rättigheter. Det handlar ofta just om tillämpning och bemötande. Ett sätt att komma till rätta med de problemen är utbildning av de instanser som hanterar den lagstiftning som vi beslutar om i riksdagen. Det handlar om ett utökat stöd till forskningen, och det handlar om kultur och medier, där statens insatser för ökad tillgänglighet för funktionshindrade personer bör förstärkas. Det behövs också riktade medel för att göra litteratur tillgänglig för funktionshindrade. Det handlar om hjälpmedel inom utbildningen. Där ska en särskild utredare utses för att se över hjälpmedelsförsörjningen för studerande med funktionshinder på hela utbildningsområdet, inklusive förskolan, och lämna förslag till eventuella åtgärder. Det handlar också om arbetsmarknaden. Redan i vårpropositionen var regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet överens om att utöka antalet lönebidragsanställningar. Full delaktighet innebär också rätten till eget arbete. I betänkandet föreslås en undersökning av vilka hinder och vilka möjligheter som arbetsgivare anser finns för att anställa personer med funktionshinder. Detta ger i sig inga nya anställningar just nu, men det ska lägga grunden för att underlätta för funktionshindrade på arbetsmarknaden. Målet är att människor med funktionshinder ska kunna arbeta på den reguljära arbetsmarknaden efter egen önskan och på samma villkor som andra. Det finns fortfarande många som inte får sina rehabiliterings och habiliteringsbehov tillgodosedda, och det finns många områden som behöver utvecklas ytterligare. I betänkandet lyfts särskilt frågan om barn och ungdomar med funktionshinder fram, eftersom det här handlar om individer i utveckling. För att kunna utveckla rehabiliterings och habiliteringsinsatserna ges Socialstyrelsen i uppdrag att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att barn och ungdomar ska få bättre tillgång till habilitering och rehabilitering. När det gäller bidraget till handikapporganisationerna höjs den samlade summan för detta. Dessutom tillförs ett engångsbelopp för att underlätta övergången till det nya bidragssystem som just har diskuterats här i kammaren i en replikväxling. Här gör socialutskottet ett tillgännagivande att regeringen ska följa upp och utvärdera det nya bidragssystemet. Det är bra - det är nödvändigt för att se hur systemet slår, särskilt när det gäller hur övergången påverkar de mindre organisationerna som kanske inte till fullo kan uppfylla alla krav. Det gäller t.ex. kravet på riksomfattande verksamhet. Socialutskottet lämnar också ett annat tillkännagivande. Det handlar om att se över de funktionshindrades totala ekonomiska situation. Det handlar också om att göra en beräkning av kostnaderna för ett mer vittomfattande högkostnadsskydd. Många funktionshindrade har i dag orimligt höga kostnader på grund av sitt handikapp. Det kan handla om läkemedel, om färdtjänst och om hjälpmedel. Lägger man ihop alla de här avgifterna blir det oändligt stora summor som funktionshindrade betalar. Det är viktigt att vi kartlägger detta, och får en kunskap om hur det ser ut i verkligheten för att också kanske kunna återkomma med förslag till åtgärder. Detta var en kort redovisning av några enskilda förslag i propositionen och betänkandet. Jag är medveten om att det finns kritik mot betänkandet. En del kritik går ut på att det inte finns tillräckligt med skarpa förslag - och visst vore det önskvärt om vi kunde lösa alla problem direkt, och helst i går. Jag menar trots allt att vi med det här betänkandet tar ett kliv framåt. Det ökar nämligen rättssäkerheten för de funktionshindrade genom sanktioner mot lagtrots. Det fastställer också en tidsplan för ökad tillgänglighet i samhället både för byggnader och för kommunikationer. Ett utökat skydd mot diskriminering av funktionshindrade föreslås också, men av naturliga skäl måste det skyddet stoppas in i Författningsutredningen och utredas. Så hanterar vi ju utökad lagstiftning. I betänkandet initierar vi och drar upp riktlinjer för utbildning, bemötande, arbetsmarknad och andra viktiga områden. Men det viktigaste med propositionen är ändå att den integrerar handikappfrågorna på varje politikområde och avvisar särlösningar. En annan del av kritiken som riktats gäller att man i propositionen och betänkandet inte föreslår åtgärder för alla grupper av funktionshindrade. Det har också varit uppe här i debatten i kammaren i dag. Det är riktigt att man i propositionen inte räknar upp alla grupper med funktionshinder, men många av de åtgärder som föreslås - allt från bemötande till arbetsmarknad - handlar faktiskt om alla grupper av funktionshindrade. Enligt min mening är alltså den kritiken delvis befogad, delvis obefogad. Själv tycker jag att just de psykiskt funktionshindrade och deras situation kanske kunde ha fått en starkare belysning i propositionen. Men det här är ju inte det sista förslag som läggs i kammaren. Det finns en rad reservationer till betänkandet. Bl.a. har Folkpartiet, som tidigare redovisats i debatten reserverat sig mot den s.k. ansvars och finansieringsprincipen när det gäller kravet på tillgänglighet för alla. Som jag läste reservationen menar Folkpartiet att staten ska betala kommunerna för att de ska ta ansvar för att bygga ett samhälle som är tillgängligt för alla. Det intressanta som jag noterade med den reservationen är att Folkpartiet så sent som 1999 väckte en motion om ökad tillgänglighet utan att kräva någon speciell finansiering. Var kommunernas ekonomi bättre 1999? Det är min fråga till Kerstin Heinemann. Eller varför anser ni inte längre att kommunerna har det här ansvaret? Kerstin Heinemann har redovisat bakgrunden till sin reservation, men jag ser fram emot en förklaring runt förändringen från 1999 till 2000. Även Kristdemokraterna avvisar ansvars och finansieringsprincipen i sin reservation. Jag vill återigen citera vad ordföranden i HSO, Berndt Nilsson, säger vid socialutskottets hearing: "Så till ansvarsoch finansieringsprincipen. Vi inom handikapprörelsen tycker att det är en mycket viktig princip. Det går nämligen inte att skapa ett tillgängligt Sverige enbart med statsbidrag. Då kan frånvaron av ett statsbidrag vara anledningen till att inte skapa tillgänglighet. Därför är ansvars och finansieringsprincipen viktig, dvs. att kostnaderna ska bäras av den verksamhet som bedrivs. All verksamhet ska anpassas för funktionshindrade." Jag delar helt Berndt Nilssons uppfattning. Vänsterpartiet har två särskilda yttranden i betänkandet. Det ena handlar om förtidspensionering av unga. Vi har tidigare motionerat om att den lägsta åldern för förtidspension bör höjas från 16 till 30 år för att motverka att de unga förtidspensioneras bort från arbetslivet utan att ha fått en reell chans och möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Eftersom det i dag pågår ett arbete i Regeringskansliet i denna fråga har vi valt att inte reservera oss till förmån för liknande motioner. Vi avvaktar beredningen av frågan. Vårt andra särskilda yttrande handlar om avlösning och korttidstillsyn. Då dessa frågor delvis behandlas i den socialtjänstutredning som är under beredning avvaktar vi även här beredningen i frågan. Slutligen vill jag lite grann kommentera den diskussion som har varit om LSS-reformen. I budgetöverenskommelsen mellan regeringen, Västerpartiet och Miljöpartiet har vi varit väldigt tydliga på att 65 årsgränsen ska försvinna. Vi har också sagt i budgetpropositionen att här måste man utreda och föra samtal med olika huvudmän. Inriktningen är att gränsen ska vara borta runt årsskiftet, dvs. att en lagstiftning ska kunna träda i kraft runt den 1 januari. Det finns ingenting som jag har tagit del av som säger att det som står i budgetpropositionen inte ska genomföras. Jag kan också konstatera att det har lyfts fram många synpunkter i debatten om de problem och svårigheter som finns när det gäller tillämpningen av LSS-reformen. Det är viktigt att redovisa att man i propositionen och i betänkandet lyfter fram just kompetensutveckling för huvudmän. Man lyfter också fram bemötandefrågor för att komma till rätta med de problem som finns när det gäller tillämpningen. Herr talman! Västerpartiet har inga egna yrkanden utan står bakom hemställan i betänkandet i dess helhet.

Herr talman! Ingrid Burman talar här om att kd inte ställer upp på ansvars och finansieringsprincipen. Jag nämnde det i förbifarten. Vi anser att det är en riktig princip. Men om man gör som regeringen föreslår blir det som det blir, dvs. man räknar inte med att enkla åtgärder för att förbättra tillgängligheten har genomförts förrän år 2010. Vi menar att förbättringar av t.ex. tillgängligheten i kollektivtrafiken bör kunna ske snabbare. Omloppstiden för en buss är 4-6 år. En handikappanpassad buss tar färre antal passagerare. Det är kanske inte något problem på mindre orter. Där är bussen aldrig full. Men när jag kommer till Stockholm halv sju på morgonen är bussarna fulla. Då får det antingen gå fler bussar eller så får de gå tätare. Sedan nämnde Ingrid Burman att regeringsunderlaget har ökat antalet lönebidragstjänster. Då vill jag påpeka att regeringsunderlaget år 1999 drog ned anslaget med 290 miljoner. Det medförde en minskning av antalet lönebidragsanställda med 3 000. Att man nu ökar det igen är väl bara rimligt, och enligt vad Kristdemokraterna kan se är den ökningen för liten. Sedan nämnde Ingrid Burman bidragen till handikapporganisationerna och ett engångsanslag. Men det finns också fler organisationer, vilket påpekas i planen. Jag tycker att det är en riktig utveckling. Många handikapp är speciella. Handikapporganisationerna är till för att ge medlemmarna stöd, och det får man bäst av dem som bäst känner till problemen.
Herr talman! Jag vet inte om jag har läst Kristdemokraternas reservation fel, men då har ju Ester Lindstedt-Staaf möjlighet att korrigera mig. Vad jag förstår av den säger man att ansvars och finansieringsprincipen inte ska gälla för just kollektivtrafiken osv. Jag tycker att det är positivt att Kristdemokraterna i det här replikskiftet har en högre ambition när det gäller att genomföra tillgängligheten. Jag delar den ambitionen. Tidsmålet gäller när detta senast bör vara genomfört. Sedan måste ambitionen vara att man ökar tillgängligheten snabbare och att man som huvudman tar ansvar när man upphandlar de här tjänsterna ute i kommuner och landsting, och det gäller även staten och privata bolag. Jag har läst Kristdemokraternas reservation så att man avvisar denna princip. Det tyckte jag var beklagligt. När det gäller lönebidragen har vi i vårpropositionen avsatt mer pengar för att kunna öka antalet lönebidragsanställda. Det är sant att detta antal drogs ned 1999. Det gjordes inom ramen för arbetsmarknadspolitiken och inom ramen för AMS, såvitt jag vet. Det är detta vi nu korrigerar för att säkra möjligheter för fler med funktionshinder att kunna finnas på den reguljära arbetsmarknaden.
Herr talman! Jag tackar Ingrid Burman för svaret. Vi avvisar alltså inte ansvars och finansieringsprincipen. Vi vill ge ett initialt stöd för den här tillgänglighetsanpassningen så att den ska gå snabbare, särskilt med tanke på kollektivtrafiken där man förlorar i kapacitet vid en tillgänglighetsanpassning. Det bör även gälla privatbussar som går i kollektivtrafik.
Herr talman! Jag hör ändå att Ester Lindstedt Staaf säger att man inte avvisar ansvars och finansieringsprincipen, men att man vill ge särskilda bidrag. Med all respekt för Kristdemokraterna blir min tolkning av detta att man inte följer ansvars och finansieringsprincipen, och man kan avvika från den. Problemet är att då hamnar man i den sidovagn som jag beskrev i mitt anförande och som jag inte anser att handikappfrågorna ska ligga i. Handikappolitiken ska finnas inom alla politiska områden, och ansvaret för tillgängligheten ska bäras av alla huvudmän. Vi ska inte diskriminera funktionshindrade ens när det gäller kostnadsansvar. Jag ska ge några kommentarer om handikapporganisationerna, eftersom jag inte hann med det i den första replikomgången. Det är riktigt att det finns fler handikapporganisationer i dag, och det måste betraktas som en positiv utveckling. Den totala summan som delas ut till handikapporganisationerna i form av bidrag har ökat. Sedan återstår det att se hur den fördelning som det nya systemet innebär slår. Jag är glad över att socialutskottet har gjort detta tillkännagivande för att man ska kunna se vilket utfallet blir och hur långt pengarna räcker.
Herr talman! Centerpartiet och tre övriga partier har i reservation 7 markerat att vi tycker att förtidspensionering av unga är helt oacceptabelt. Vi har begärt ett tillkännagivande. Bakgrunden är att det är bättre med arbete, utbildning och mer offensiva rehabiliteringsinsatser i stället för mer passiva åtgärder, vilket förtidspensionering av unga är. Ingrid Burman och Vänsterpartiet säger sig vilja samma sak. Samtidigt sitter man onekligen väldigt lugnt i båten och väntar. Under tiden som beredningsarbetet pågår fortsätter många ungdomar att förtidspensioneras, med risk för passivisering och utanförskap som följd. Det var med stor förvåning, Ingrid Burman, som jag såg att ni inte stödde reservation 7 utan markerande er uppfattning i ett särskilt yttrande, som egentligen inte innebär någonting. Det innebär bara att ni talar om vad ni tycker. Men om ni skulle ge reservation 7 ert stöd vid behandlingen, skulle man kunna se resultat. Min fråga är om Ingrid Burman är klar över hur lång tid det med den planering som finns i dag kommer att ta innan förslag till åtgärder väntas komma och kan sjösättas.
Herr talman! Vi har samma grunduppfattning om förtidspensionering av unga, jag och Kenneth Johansson. Men sedan kommer vi in på hur man hanterar frågor och visar respekt för ett beredningsarbete. Ibland när jag är slarvig kallar jag den här typen av reservationer för okynnesreservationer. Visst kan vi göra ett tillkännagivande till regeringen om att de bör komma med förslag i frågan om förtidspensionering av unga. Vi vet ju att det finns en majoritet i kammaren som har en gemensam ståndpunkt i den frågan. Samtidigt vet vi också att regeringen nu bereder frågan. Ett tillkännagivande av riksdagen ska först beredas i Socialdepartementet. Sedan ska det fattas ett regeringsbeslut, innan det slutligen kan komma tillbaka till riksdagen i form av en proposition. Hur lång tid tar det, Kenneth Johansson? Frågan är under beredning och hantering i Regeringskansliet. Jag har stor respekt för detta att man vill markera sina politiska åsikter. Vänsterpartiet gör det väldigt ofta. Då lyfter man även upp själva frågan. Men den här reservationen kunde Vänsterpartiet inte ansluta sig till, eftersom vi vet att ett beredningsarbete pågår. Ett tillkännagivande skulle inte driva frågan snabbare. Däremot tycker jag att det är bra att regeringen är medveten om vad majoriteten i kammaren anser. Dessutom tror jag att regeringen har samma åsikt som Kenneth Johansson och jag i den här frågan. Men det är bra att vi diskuterar den och snabbar på beredningen i Regeringskansliet.
Herr talman! Ingrid Burman svarade inte på något sätt på den fråga jag ställde om hur lång tid det kan ta. Jag ställde den frågan till socialförsäkringsministern för ungefär ett halvår sedan. Av den redovisningen framgick att förslagen kunde börja bli skarpa först framåt år 2003, med tanke på den tid som behövs för remissförfarandet och genomgången av allt material. Till år 2003 räknade socialförsäkringsministern med att det skulle ta, och då handlar det ändå om ett ganska enkelt och självklart ställningstagande, som bygger på att i princip ingen under 30 år i det här landet ska ha förtidspension utan i stället få andra åtgärder, som arbete, utbildning och rehabilitering. Allt talar för att man skulle kunna bryta ut den här delen ur helheten och se till att man åtminstone fick ett delbeslut. Jag tycker att Ingrid Burman skulle använda sina kontakter och se till att det gav ett resultat. Till sist vill jag säga att det är bättre med handling och åtgärder än med markeringar. Det finns ännu en chans att stödja reservation nr 7.
Herr talman! Om den tidsplan som Kenneth Johansson redovisade skulle vara verklig - dvs. att man skulle bereda frågan under resten av år 2000, hela 2001 och hela 2002 för att slutligen komma fram till ett beslut år 2003, då skulle vi i riksdagens kammare behöva göra ett tillkännagivande. Men eftersom jag inte har den information som Kenneth Johansson har, och eftersom jag faktiskt lever i tron att frågan bereds i Regeringskansliet, så får vi återkomma till frågan om den inte har aktualiserats i kammaren på något annat sätt under det närmaste året.
Herr talman! I mitt anförande och i mitt replikskifte med Hans Karlsson tyckte jag att jag gjorde ganska klart var vi står i fråga om ansvars och finansieringsprincipen. Det är möjligt att man kan läsa ut något annat om man läser reservationen som finns under den rubriken. Men jag har inte kunnat läsa ut att vi skulle ta avstånd från ansvars och finansieringsprincipen, och det har heller inte varit avsikten att något sådant skulle stå. Det finns heller ingenting om detta i motionen. Men det är möjligt att man vill läsa in något sådant. Anledningen till att vi har föreslagit dessa pengar är att vi är otåliga på det här området. Vårt landsmöte beslutade i november förra året att vi skulle satsa på en tillgänglighetsreform, och vi var beredda att avsätta pengar i budgeten för detta. Jag hoppas att jag med det här inlägget har gjort lite mer klart för Ingrid Burman vad vi menar med vår reservation under den punkten.
Herr talman! Kerstin Heinemann har gjort klart att Folkpartiet stöder ansvars och finansieringsprincipen. Det är jag glad över, och egentligen hade det förvånat mig om Folkpartiet hade intagit en annan hållning. Jag tror att det är viktigt att vi är många partier i Sveriges riksdag som stöder den principen. Samtidigt innehåller ju reservationen just detta dunkelt sagda, dvs. att man anvisar medel. Jag kallar det för att lägga handikappfrågorna i en sidovagn, vid sidan av andra politiska områden. Problemet är just det som Hans Karlsson tog upp i sitt anförande och sina repliker. Om man ska skapa möjligheter för t.ex. kommunerna att ta det ekonomiska ansvaret för alla medborgare, så ska man öka de generella anslagen. Det är i alla fall min åsikt. Och om man ska ta ansvar för ansvars och finansieringsprincipen bör man nog gå den vägen. Folkpartiet har valt en annan väg, och jag har full respekt för det. Men det finns faktiskt två budskap i Folkpartiets reservation. Jag är glad över att Kerstin Heinemann har förtydligat sig.
Herr talman! Att man kan läsa ut de olika budskapen får stå för Ingrid Burman. Utifrån de slutsatser jag kan dra av Ingrid Burmans inlägg är det så att om vi i riksdagen någon gång vill påskynda ett arbete på ett angeläget område får vi inte lägga fram förslag om stimulansbidrag för att skynda på en utveckling, för att vi vill se till att det händer något för de funktionshindrade, för att vi vill underlätta. Då strider det nämligen mot vissa principer. De principerna tycker jag inte är så svåra att bryta mot när det gäller en så angelägen reform som att se till att funktionshindrade människor kan få ta del av det övriga samhället, att elever inte ska behöva gå i en viss skola som de kan komma in i, att t.ex. skolor som utgör vallokaler ska vara tillgängliga även för funktionshindrade. Då tycker jag faktiskt att det inte är någonting att skämmas för att man anslår 5 miljarder kronor under ett antal år för att förverkliga det.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att Folkpartiet anslår medel till både kommuner och andra angelägna områden. Jag vet att jag och Kerstin Heinemann har samma uppfattning när det gäller vikten av att öka tillgängligheten för alla människor i det här samhället på alla områden. Däremot har vi tydligen - vilket det senaste replikskiftet återigen visade, tycker jag - olika uppfattningar om var vi ska lägga ansvaret för tillgängligheten i samhället. För mig är det alldeles självklart att näringsidkare har ansvar för tillgängligheten för alla människor. Det är alldeles självklart att kommunerna har ett ansvar för tillgängligheten för alla kommunens invånare. Det ska inte finnas öronmärkta pengar för att kommunerna ska ta det ansvaret. Det är alldeles självklart att trafikbolagen har ett ansvar för att alla passagerare, kunder, eller vilken etikett vi nu sätter på människor, ska kunna använda sig av de tjänsterna. Sedan kan vi behöva ta ett utökat ansvar när det gäller kommunernas ekonomi. Det är jag fullständigt medveten om. Vi kan behöva ta ett utökat ansvar för kommunala trafikbolags ekonomi. Det är kanske också nödvändigt. Men vi ska inte börja öronmärka pengar. Det är nämligen att också märka människor och det ska vi undvika. I huvudfrågan vet jag att jag och Kerstin Heinemann, Vänsterpartiet och Folkpartiet, är fullständigt eniga. Nu ska vi försöka bidra med allt vi kan för att skapa ett tillgängligare samhälle.

Herr talman! En bra handikappolitik är en grundläggande del av välfärden. Det är därför viktigt att vi får en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Men en handlingsplan måste återkommande ses över och revideras. Det är ett fortgående arbete som bör bedrivas i nära samarbete med handikapporganisationerna. Handikapporganisationerna ska också vara pådrivande när det gäller förändringar och förbättringar. Jag ser det här betänkandet som en bra början med flera bra förslag och jag ställer mig därför bakom betänkandet. Som jag ser det har förslaget i propositionen förbättrats betydligt under resans gång. Det är flera partiers motionsyrkanden som har bidragit till förbättringen av det ursprungliga förslaget. Av Miljöpartiets 15 motionsyrkanden finns fem med i de yrkanden som lett till tillkännagivanden. Några av våra krav har tillgodosetts eller på annat sätt varit föremål för utredningar. Inför beredningen av det här ärendet i utskottet var jag öppen för ett samarbete över partigränserna för att betänkandet skulle bli så bra som möjligt för de funktionshindrade. Det var ledstjärnan. Jag hade gärna sett ett samarbete där vi alla hade kunnat enas om ett betänkande på samma sätt som vi gjort vid andra tillfällen på andra viktiga områden. Nu stannade det vid en uppgörelse där Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kommit överens. Det var Hans Karlsson som tog initiativ till det. Självklart kan man i en uppgörelse mellan flera partier inte få alla sina yrkanden tillgodosedda. Vi anser att vi har fått sådant gehör att vi kan avstå från några reservationer. Herr talman! Ett av de viktigaste förslagen i det här betänkandet är att det öppnas en möjlighet till sanktioner mot de kommuner och landsting som i vissa fall trotsar domstolen och struntar i att ge funktionshindrade det de enligt lagen har rätt till. Det är beklämmande att det finns kommuner som i det ekonomiskt kärva läge som varit och är väljer att spara på utsatta grupper. Vi är därför mycket nöjda över att det kommer att finnas sanktionsmöjligheter mot domstolstrots. I Miljöpartiet tycker vi att det är bra att frågan om sanktioner lyfts fram i det här betänkandet och att det blir ett tillkännagivande även när det gäller tillgängligheten. Det är tyvärr en nödvändighet för att komma till skott när det gäller tillgänglighet för funktionshindrade till bl.a. färdmedel. Men självklart måste frågan om sanktioner först analyseras innan regeringen kan överväga frågan och komma tillbaka till riksdagen med ett förslag. Jag hoppas verkligen att det inte dröjer så länge att vi tvingas återkomma med ett eget förslag igen. För vad tjänar det till att ha lagar och regler om det går att strunta i dem utan att det finns några sanktionsmöjligheter? När det gäller diskriminering har Miljöpartiet yrkat på en utredning om hur bristande tillgänglighet ska kunna föras inför domstol som en diskrimineringsfråga. Vi är mycket nöjda över att det blir ett tillkännagivande även på den här punkten, och det finns all anledning för flera av oss att känna oss nöjda eftersom flera motionärer fått sina yrkanden tillgodosedda. I Miljöpartiets motion har vi även yrkanden som berör demens. När det gäller dementa och behovet av kompetens hos de personer som på olika sätt arbetar med dementa är vårt motionsyrkande tillgodosett i betänkandet på den punkten. När det gäller det andra yrkandet, om att personer med misstänkt demens bör ha rätt till en tidig demensutredning och att det är angeläget med tillgång till korttidsboende, avlastning och dagvård så att de anhöriga kan orka fungera som anhörigvårdare, har vi avgett ett särskilt yttrande. Vi har även ett särskilt yttrande när det gäller det dolda handikapp som psykiska funktionshinder utgör. Vi anser att det finns ett behov av att även låta människor med dessa funktionshinder fullt ut omfattas av LSS. Det här är en viktig fråga som måste uppmärksammas och diskuteras i budgetsammanhang. Jag är övertygad om att det är just för att handikappet inte syns som det är så svårt att bedöma behovet av t.ex. I ytterligare ett särskilt yttrande har vi tagit upp vikten av att Handikappombudsmannen ska vara en oberoende institution som självständigt bevakar de funktionshindrades intressen. Det nationella tillgänglighetscentrum som föreslagits borde därför ha lokaliserats till någon annan än till Handikappombudsmannen. När det gäller statsbidrag till handikapporganisationer ställer jag mig bakom utskottets bedömning och tillkännagivande. När jag har tittat på kriterierna för dessa bidrag har jag svårt att förstå de starka reaktioner som har kommit bl.a. från Ester Lindstedt-Staaf. De här pengarna ska ju fördelas med ett grundbidrag som är lika för alla. Sedan får man bidrag för antalet medlemmar, och det är lika för alla. På den punkten är det ingen ojämlikhet. Däremot finns det möjlighet att få merkostnadsbidrag och medel för samarbete, och de organisationer som inte uppfyller de kriterierna kan inte få de pengarna. Men grundfördelningen är lika för alla. Jag tror att vissa organisationer har tittat bara på den totala summa som en del organisationer fått, och när man har fördelat det på antalet medlemmar har man upplevt orättvisa. Jag vet inte, men det kan vara så man har tänkt. Herr talman! Inom handikappområdet har vi genom åren vid olika tillfällen diskuterat problemet med olika huvudmän och icke fungerande vårdkedjor, och det är därför bra att en särskild utredare nu analyserar det här problemet. Jag hoppas att det snart kommer ett förslag som vi kan ställa oss bakom. Herr talman! Det avgörande för att Miljöpartiet skulle ställa sig bakom det här betänkandet var skrivningen om att de funktionshindrades ekonomiska situation ska belysas och att man ska göra en beräkning över vad ett mer vittomfattande högkostnadsskydd kan kosta. För en tid sedan fick vi, vilket säkert flera fick, information från ett handikappförbund med en tydlig redovisning över de kostnader som en del funktionshindrade kan drabbas av. Det syntes tydligt vilken orimlig ekonomisk situation som de med de största funktionshindren kan hamna i. Ingrid Burman gav också exempel på det. Exempel på sammantagna avgifter som den enskilde funktionshindrade kan drabbas av är kostnader för hemtjänst, särskilt boende, färdtjänst, ledsagning, hjälpmedel, utprovning av hjälpmedel, stora läkemedelskostnader, läkarbesök, omfattande tandvård och rehabilitering. Herr talman! En stor del av medborgarna klarar sig helt från den här sortens kostnader. Andra kommer undan med kostnader som inte når något högkostnadstak eller kanske når taket på något kostnadsområde. Men det finns funktionshindrade som hamnar på en mycket hög kostnad för sitt funktionshinder. De kan totalt komma upp i en kostnad på 20 000-30 000 kr om året. Det är stora belopp för de flesta. Många gånger är det ju också så att de som har de största kostnaderna också har en kärv ekonomi och lever på en blygsam pension. Vi anser att det är en fråga om solidaritet att fördela den här sortens kostnader så att de med de största behoven och de lägsta inkomsterna får sina kostnader märkbart reducerade. Vi vill därför utreda möjligheten att införa ett utgiftstak som täcker de befintliga högkostnadsskydden samt andra kostnader som kan drabba den enskilde. Vi är medvetna om att det är olika huvudmän som ansvarar för de olika kostnadsområdena och att det blir stora svårigheter att få till ett vidare tak över högkostnadsskydden, men frågan är så viktig att det är angeläget att finna en lösning. I Miljöpartiet anser vi att även de funktionshindrade måste ha rätt till en sådan ekonomi att de inte behöver vara diskriminerade även på det ekonomiska området. Jag hoppas att tillkännagivandet på den här punkten är början på en förändring som inom en rimlig framtid ger oss ett tak för de totala kostnader som någon kan ha för ett funktionshinder. Herr talman! När det gäller 65-årsgränsen förstår jag den otålighet som många känner att man inte kommit till skott, och jag kan dela den. Men förhoppningsvis blir det så att vi får den förändringen till årsskiftet. Jag tycker att det är positivt att man i flera kommuner har gjort på så sätt att man går in och låter även den som har fyllt 65 år behålla sin personliga assistans i väntan på den förändring som ska komma. Jag tycker att det är mycket positivt att höra det. Jag har hört att man har gjort det i flera kommuner. Det är också så när det gäller de här kostnaderna att man på något sätt måste betala för att ge även den som har fyllt 65 år en värdig hjälp. Med det ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Den vänlige mannen Thomas Julin gav lite information om fördelningen av handikappbidragen, och då är min fråga: Gäller detta den nuvarande fördelningen, eller var det den förra? Thomas Julin antydde här att om någon handikapporganisation har fått lite pengar skulle det röra sig om en felräkning från organisationens sida. Jag vill höra hur det är med det.
Herr talman! Det är ett antagande att man har räknat på det sätt som jag sade - annars kan jag inte se hur man har kommit fram till de stora orättvisorna. På de ställen där jag har läst om de här bidragsformerna har det stått att grundbidraget är lika för alla och bidraget till medlemmarna är lika för alla. Då måste skillnaden ligga på de andra bitarna, som handlar om merkostnadsbidrag och medel för samarbete. Det har varit min bedömning. Sedan kanske man har gjort olika bedömningar när man har läst texterna.

Herr talman! Att få möjlighet att växa som människa, tillsammans med andra. Att kunna ta makten över sitt eget liv. Att bli ianspråktagen och sedd som en person med kunskap och erfarenhet. Att slippa bli omyndigförklarad och förbarnsligad. Att vara saknad när hinder ligger i vägen för deltagande i gemenskapen. Att den självklara reaktionen på detta blir att försöka riva hindren. Grunden i en modern handikappolitik är att personer med funktionshinder är medborgare med samma rättigheter och samma skyldigheter som alla andra. Herr talman! Dessa ord är inte mina egna. De är skrivna av Ann Jönsson, själv synskadad sedan födseln. Hon är journalist och arbetar i dag på Handikappförbundens samorganisation. Hennes ord ger en utomordentligt bra beskrivning av vad handikappolitik handlar om.

"; att våga åka på kurs och att schemaläggningen kan anpassas för diabetiker så att man kan vara med på alla föreläsningar. Det gemensamma och individualiteten är båda lika viktiga i handikappolitiken. Den generella välfärdspolitiken, där vi tillsammans skapar resurser för utbildning, sjukvård och socialförsäkringar som alla har rätt att få del av, är en förutsättning. Handikappolitik är en del av den generella välfärdspolitiken.

Men handikappolitik handlar inte bara om samhällets skyldigheter och om vilka insatser som måste finnas. I centrum står individen med sina alldeles egna önskningar om hur hon vill forma sitt liv och hur hon vill att stödet och servicen som funktionshindret gjort nödvändiga ska se ut. De gemensamma resurserna och respekten för den enskilda människan är båda lika viktiga. Ännu har vi inte - det har påpekats av många talare - ett samhälle där personer med funktionshinder har samma möjlighet som andra medborgare. Den nationella handlingsplan för handikappolitiken som riksdagen i dag ska fatta beslut om tar ett stort steg framåt i den moderna handikappolitiken. Det är ett viktigt perspektivskifte som markeras i handlingsplanen. Det framgår kanske tydligast av planens titel Många personer med funktionshinder behöver vård och omsorg, ökad tillgänglighet till vård och omsorg och också bättre kvalitet, men framför allt efterfrågar de respekt för sina rättigheter och vill bli betraktade som fullvärdiga medborgare. I handlingsplanen föreslås kraftfulla insatser för att personer med funktionshinder ska få rätt till full delaktighet, ett värdigt bemötande och möjlighet att själva bestämma över sina liv.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 Dessa nationella mål anger en i väsentliga avsnitt ny inriktning för det samhälleliga arbetet, för arbetet i statliga myndigheter, i landsting och i kommuner, men det är också uppfordrande för alla oss som individer när vi möter privata aktörer, när vi arbetar i privata företag eller i det fria föreningslivet och i vårt närmaste umgänge. Vi måste alla byta perspektiv från patientperspektivet till medborgarperspektivet. I handlingsplanen föreslås en ny struktur för det statliga handikappolitiska arbetet med tydliga ansvar för de statliga myndigheterna, som ska vara föredömen i arbetet för ett mer tillgängligt samhälle. En av de grundläggande principerna i svensk handikappolitik, som många gånger framförts just från handikapprörelsen, är den s.k. ansvars och finansieringsprincipen - en princip som nu har diskuterats i ett antal inlägg här ifrån talarstolen. Den principen ligger till grund för alla våra avvägningar i handlingsplanen. Det finns skäl att för ett ögonblick uppehålla sig vid diskussionen kring denna. Det är ju så lätt att i en lust att göra politiska markeringar, visa sin vilja att någonting ska hända snabbt eller att framför allt visa sig duktigare än andra gå vilse i den diskussionen. Det är precis detta som Folkpartiet har gjort. Folkpartiet har lämnat en del av de viktiga principerna, och många inom svensk handikapprörelse är förvånade. Även jag är förvånad, för jag har haft stor respekt för Folkpartiets engagemang i de handikappolitiska frågorna. Att hävda, som har gjorts från denna talarstol, att man står kvar bakom själva principen men vill lämna den för ögonblicket är att öppna för eviga avsteg. Det är att öppna för att varje gång vi kräver full respekt för alla medborgare och att personer med funktionshinder ska behandlas som andra medborgare kunna säga så här: Jovisst, men just i detta ögonblick vill vi ta en sidovagn. Det har påpekats från talarstolen. Jag tror att det är viktigt att vi från riksdagens sida hävdar ansvars och finansieringsprincipen, som innebär att varje sektor i samhället, offentlig som privat, ska utforma och bedriva sin verksamhet så att den blir tillgänglig för alla människor - självklart även personer med funktionshinder. Att specialdestinera pengar leder faktiskt alltid till att frågan om tillgänglighet inte blir en del av den ordinarie verksamheten. Det finns en grupp människor som alltid ska särbehandlas, vars behov alltid ska prövas i en särskild budget. Det är ovärdigt en modern handikappolitik. Det är just detta synsätt vi måste förändra, och jag hoppas att Folkpartiet återvänder till en förnuftigare linje när det gäller denna principfråga. Att byggnader, platser, lokaler och information ska vara tillgängliga för alla personer, också för personer med funktionshinder, är en självklar utgångspunkt i den framtida handikappolitiken. Om man anslår pengar för att få ökad fart de närmaste åren är det viktigt att veta att de institutioner, företag och organisationer som inte får del av pengarna kommer att säga att de inte fick någon ersättning och att de kanske inte är skyldiga att öppna samhället för alla. I handlingsplanen prioriteras tre arbetsområden de närmaste åren. Det handlar om att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer, att skapa ett tillgängligare samhälle och att förbättra bemötandet. Att handikapperspektivet ska genomsyra alla sektorer innebär framför allt att varje myndighet ska se de nationella målen för handikappolitiken och FN:s standardregler som en naturlig del av verksamheten och att staten ska vara ett föredöme. Att skapa ett tillgängligare samhälle innebär att vi föreslår nya bestämmelser i plan och bygglagstiftningen med retroaktiva krav på att undanröja enkelt åtgärdade hinder i befintliga lokaler och på allmänna platser och att detta ska vara åtgärdat senast år 2010. Målet är också att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig år 2010 för att göra det möjligt för alla medborgare att kunna vara aktiva medborgare. Detta innebär inte att arbetet inte ska börja förrän om åtta till tio år. Arbetet ska börja omedelbart, men detta är en deadline. Att förbättra bemötandet har stor betydelse för inriktningen av de handikappolitiska insatserna. Åtgärder för att förbättra bemötandet måste därför gå hand i hand med åtgärder inom hela det politiska fältet. Bemötandet är en politisk fråga som angår oss alla. För att stärka den enskildes rättigheter innehåller handlingsplanen också ett förslag mot domstolstrots, dvs. när en kommun eller ett landsting inte följer domar som ger en funktionshindrad en viss rättighet, t.ex. en plats i ett gruppboende. För att förbättra bemötandet måste vi se till att kommuner och landsting följer domstolsutslag. Detta är en fråga som har diskuterats i denna kammare många gånger, och jag är glad över att det nu ser ut som att en majoritet i Sveriges riksdag kan bestämma sig för att införa sanktioner mot kommuner och landsting som inte följer av riksdagen fastställd lag. Vår utgångspunkt är att handikapp i stor utsträckning är en följd av brister i samhället och att handikapp således kan elimineras genom att man förändrar samhället. Det förslag som riksdagen i dag förhoppningsvis kommer att fatta beslut om kommer att innebära stora förändringar. Det återstår dock mycket arbete innan de förslag som vi föreslår är genomförda. Vi vet alla att allt inte kan ske omedelbart, men med ett beslut i riksdagen i dag börjar en omfattande förändring av samhället som innebär att samhället blir till för alla och att vi går från patient till medborgare.